Herr talman! Oswald Söderqvist talar här om vad harmoniseringen kommer att innebära för svensk säkerhetspolitik. Men vi är faktiskt med. Regeringen är den aktiva parten i detta integrationsarbete och vet naturligtvis hela tiden var gränsen kommer att gå för bibehållande av den säkerhetspolitik som vi är ense om. Jag vill än en gång understryka att en parlamentarisk delegation i det sammanhanget skulle vara ett väldigt viktigt instrument för att också få parlamentarisk insyn i detta arbete. Även om jag inte är särskilt orolig för hur det skulle gå med säkerhetspolitiken för framtiden — den ligger fast — skulle det i alla fall vara en trygghet att ha den här informationskanalen i detta harmoniseringsarbete. När det gäller forskningen måste vi — precis som tidigare talare har sagt — på en lång rad områden delta i det internationella forskningsarbetet för att vi inte skall komma på efterkälken. Som jag sade i mitt tidigare anförande har vi också en del att komma med. Men vi skall vara mycket vaksamma och noggranna när det gäller sådant som har med militär forskning att göra. Den vaksamheten måste hela tiden utvecklas. Herr talman! Till sist skulle jag vilja säga att Nordiska rådets utredning om våra relationer till bl.a. EG också innefattar relationerna till Comecon och andra internationella organisationer. Det är alltså en parlamentarisk utredning, som på nordisk basis har att utreda våra internationella relationer. Jag skulle vilja fråga Oswald Söderqvist, om han anser att Nordiska rådets arbete när det gäller att öka det internationella samarbetet också är ett hot emot — Prot. 1987/88:114 Norden eller emot de säkerhetspolitiska lösningar som de nordiska länderna 4 maj 1988 har bestämt sig för och som utgör en stabiliserande faktor i Norden. Det är faktiskt väldigt viktigt att få reda på detta av Oswald Söderqvist. Det finns i varje fall en partifrände till honom från Norge i den här utredningen, och han har hittills inte opponerat sig. Jag tycker att det är lika viktigt som när det gäller integrationsarbetet i förhållande till EG att vi får veta var vpk står i sådana sammanhang.
Herr talman! Det är ganska intressant att konstatera att vi nu har fått en liten diskussion om alliansfriheten. Det är således bra att den diskussionen inte bara sopas undan med några rader i utskottsbetänkandet. Som jag hela tiden har sagt handlar det om trovärdigheten i fråga om vår alliansfrihet. Jag konstaterar ännu en gång att ingen av mina meddebattörer här på någon punkt konkret har svarat på min första fråga: Kommer en harmonisering att påverka vår alliansfrihet eller inte? Det går bra att gå upp här och försäkra att så inte blir fallet, som t.ex. Ingemar Eliasson gjorde. Alliansfriheten rubbas inte, sade han. Men hur kan det förklaras, mot bakgrund av de exempel som jag här har anfört? Vidare har jag tagit upp frågan om forskningen. Jag tycker nämligen att forskningen är ett mycket viktigt område. Vi vet ju att den är mycket viktig just när det gäller säkerhetspolitik, försvarspolitik, krigsmaterielproduktion etc. Detta har ingenting att göra med talet om att svenska studenter inte skulle få studera på annat håll i Europa. Det viktiga är ju att vi vet vad vi gör och att vi tar upp en diskussion när vi går in i ett sådant här samarbete. Men så har ju hittills inte varit fallet. Det är först under den senaste halvtimmen här i dag, när alla har ansett det vara lämpligt att hoppa på mig, som det har börjat talas litet grand om dessa saker. Förut var ni knäpptysta. Ni har inte sagt ett enda dugg om dessa saker, vilket visar att jag har rätt och att ni har ömma tår, att ni har försökt smyga er undan i detta sammanhang — som jag sade i mitt första anförande. Ni har inte förklarat för svenska folket vad detta betyder. Så ligger det hela till. En debatt i dessa frågor kommer vi inte undan. Jag kan gärna hålla med Stig Alemyr om att man måste återkomma till dessa saker. Men det hade varit bra om det hade blivit en debatt i detta sammanhang. Det hade också varit bra om försvarsutskottet hade presenterat erfarenheterna från olika försvarsutredningar och från de diskussioner som vi har haft och sedan också anlagt aspekter på detta. Men det ville ni inte, för det var för obekvämt och besvärligt. Det är enbart därför att jag dragit i gång den här debatten som frågan över huvud taget har kommit upp i dag. Slutligen något om regionalpolitiken. Det finns ingenting i historien, Ingemar Eliasson, när det gäller periferierna i något som helst ekonomiskt system som visar att centralisering, stora uppgörelser mellan stora företag och omfattande strukturer har varit gynnsamma. Det blir en utarmning när det gäller periferierna och en koncentration till centrum. Det är därför som det förs en debatt ute i Europa, Karin Söder! Varför för man en diskussion om dessa saker i Storbritannien och Nordtyskland? Varför är man inom västtyska LO oroad osv.? Svaret är att man ser att ingenting har hjälpt, trots 35 att det finns en regionalpolitik och trots att man talar mycket om sådana här saker. Nordtyskland, som ligger ungefär 75 mil söder om dessa trakter, drabbas i detta sammanhang. Hur skall då inte Norrbotten drabbas? Det är, som sagt, bra att vi har fått i gång den här diskussionen, som jag tror kommer att fortsätta.
Herr talman! Alla utskott fick tillfälle att yttra sig till utrikesutskottet. Tolv utskott bestämde sig för att göra det. Försvarsutskottet avstod. Men det var ingen som helst påverkan från utrikesutskottet för att få försvarsutskottet att avstå från att yttra sig, så ett sådant resonemang är helt gripet ur luften. Till sist vänder jag mig till Ingemar Eliasson. Han sade att det blir tråkigare i Sveriges riksdag när Oswald Söderqvist lämnar riksdagen. Jag tror inte det. Om vpk blir kvar i riksdagen, kommer säkert andra lustigkurrar att framöver upprepa samma galenskaper.

Herr talman! Låt mig först få instämma i vad utrikeshandelsministern sade om att Europafrågan är en fråga för hela svenska samhället och att det är viktigt att hela svenska samhället engageras i det arbete som nu förestår. Varje politisk fråga och varje samhällsområde måste nu faktiskt få en Europadimension. Ansvaret härför bär vi alla. Men regeringen har trots allt ett särskilt ansvar för att föra ut riktlinjer och ambitioner i praktisk handling. Låt mig därför upprepa min fråga: Ingår begreppet — jag säger begreppet — ”medborgarnas Europa” också i regeringens ambitioner? Och vilka är de konkreta planerna när det gäller fortsatta initiativ för att försöka få med Sverige och EFTA i Erasmusoch COMETT-programmen? Jag är medveten om att det förekommit positiva uttalanden, inte minst det av Jacques Delors som Karin Söder nämnde. Men vi vet också att positiva uttalanden är en sak men att det verkligt praktiska, att vi är med, är någonting annat. Härvidlag krävs det förberedelser också i Sverige. Jag skall också ställa frågan: Vilka är planerna för vad som skall hända efter Tammerfors? Jag ställer den frågan mera som en uppmaning. Jag vet att många funderar på att det gäller att ha en strategi också för fortsättningen efter Tammerfors, så att momentumet inte förloras. Hur det än är med parallelliteten i dokumenten trodde jag att det var en ambition hos EFTA att försöka uppnå parallellitet. Är det inte så anser jag att det åtminstone måste vara en ambition från svensk sida att försöka uppnå parallellitet. Låt oss då försöka att föra detta vidare till det övriga EFTA, så att det blir en ambition att uppnå parallellitet.

Herr talman! Jag är tacksam för att utrikeshandelsministern i sitt inlägg nu kommenterade utrikesutskottets betänkande. Jag saknade det i den handelspolitiska deklarationen. Jag hoppas att hon och regeringen i övrigt riktigt förstår värdet av det betänkandet. Jag vill gärna säga till statsrådet att jag har överraskats av den positiva och mycket konstruktiva diskussion som vi fört i utskottet om EG-frågan. Som jag sade tidigare var det på förhand inte alldeles givet att vi skulle finna varandra på så många punkter som vi här har gjort. Nu har propositionen och motionerna jämställts som underlag för utrikesutskottets betänkande, och jag hoppas och förutsätter att det är självklart att betänkandet nu ligger framme på alla bord vid vilka man diskuterar olika sakfrågor när det gäller harmoniseringen med EG. Det är med det dokumentet i portföljen och inte bara med propositionen som jag förutsätter att statsministern och andra statsråd nu reser till EG. På två punkter har vi emellertid inte helt identiska uppfattningar. Det gäller etableringsvillkoren för företag och valutaregleringen. Dessa frågor kommer säkerligen att bli föremål för diskussioner senare i dag, men jag tycker ändå att det är angeläget att få veta Anita Gradins attityder i dessa båda frågor. Tror statsrådet att det i längden blir möjligt att eftersträva likartade villkor när det gäller etableringen och en fri marknad för tjänstesektorn och samtidigt hålla fast vid särregler för etableringen och vid valutaregleringen? Blir det inte, Anita Gradin, en aning schizofrent att resa ut och diskutera dessa frågor med EG och samtidigt hålla på t.ex. den svenska valutaregleringen? Jag tror att alla i riksdagen är intresserade av att få veta regeringens aktuella attityder i dessa båda frågor. Den tredje punkt som jag vill ta upp gäller den nu och då diskuterade frågan om en EG-delegation i Stockholm. Jag läser i EG-information för Sverige om invigningen av EG-delegationen i Oslo. Där sägs det att det inte finns några aktuella planer på en delegation i Stockholm men att det i en nära framtid kommer att upprättas EG-delegationer i Wien, Peking, San Francisco och Mexico. Är det verkligen så, statsrådet, att man inte har för avsikt att etablera en delegation också i Stockholm?

Herr talman! Det är intressant att höra från statsrådet att det satts i gång så många arbetsgrupper för att bevaka de svenska intressena i integrationsarbetet. Vad man möjligen kan beklaga är att arbetsgrupperna inte har kommit till stånd tidigare. Detsamma gäller på området för Nordiska ministerrådet. Arbetet med att förbereda just den nordiska biten har kommit i gång litet sent. Dessa saker hänger ju väldigt nära samman med varandra — vad som händer här i Norden och vad som händer inom Europa. Det är ingen tvekan om detta. Jag delar statsrådets uppfattning att det behövs information. På alla möjliga håll måste man få veta vad det hela innebär, för jag tror att mycket av den oro som kan konstateras i stor utsträckning beror på okunnighet. Det är viktigt att människor får klart för sig vad det här gäller. Då kan man också komma med motfrågor som fordrar ytterligare belysning. Det skall vi inte bortse från. Vad som något förvånar mig — jag var inne på detta tidigare — är att rådet för Europafrågor innefattar personer med intressen på det fackliga området, på industriområdet och på näringslivsområdet. Jag fasthåller vid frågan om det inte skulle vara av intresse att det även fanns en parlamentarisk delegation, som fick delta i det här arbetet och på det sättet kunde medverka till en lösning samt fick sådan information att partierna hela tiden kände sig vara informerade om vad som passerar. När det gäller detta med EFTA:s resurser tycker jag det är bra att statsrådet sade att man från svensk sida jobbar på, och jag är glad över detta. Men hur skall man göra om något av EFTA-länderna framhärdar? Finns det någon sorts nationell lösning, så att man kan medverka till att det blir ett bättre sakernas tillstånd? Jag vill gärna säga att ingen skugga skall falla på dem som i dag arbetar inom EFTA. De gör ett utomordentligt arbete, men tiden är så långt framskriden som den är. Detta är det faktiska förhållandet — man kan inte kräva mer av vederbörande. Till sist vill jag framhålla att det är viktigt att de miljöpolitiska aspekterna, som vi nått enighet om här i Norden, kommer till mycket klart uttryck i det fortsatta arbetet. Det skulle vara en stor förlust om det gick bakåt på det området. Något sådant kan vi absolut inte acceptera.
Herr talman! Jag vill först än en gång säga att vi är självfallet från vårt partis sida måna om det internationella samarbetet. Vi är måna om det nordiska samarbetet — vi har alltid varit med och stött de framstötar som gjorts härvidlag. Frågan är: Vad kommer att hända med Sverige, med svenska viktiga politiska områden, med viktiga samhällsområden, när vi nu är beredda att gå in i så långtgående harmoniseringar som det är fråga om? Då måste jag tyvärr säga till Anita Gradin att debatten om hur harmoniseringen — icke-medlemskapet — kommer att påverka trovärdigheten i vår alliansfrihet och vår neutralitetspolitik har man undvikit att gå in på. Saken har inte tagits upp i större omfattning i propositionen — den har inte tagits upp till diskussion, inte utvecklats, under riksdagsbehandlingen. Detta beklagar jag, för jag tror det är viktigt att så sker. Det hade varit bra om den debatten satts i gång redan nu, för den kommer vi inte undan längre fram. Det är därför jag i dag sökt driva denna debatt, något som tydligen retat upp många — dock icke Anita Gradin. Anita Gradin sade till mig under det öppna utskottsförhöret i ärendet, när jagställde den fråga som jag upprepat här i dag, att vår neutralitet bestämmer vi själva. Ja visst, men för att vi själva skall kunna bestämma neutraliteten måste det också finnas ett underlag. Vad som gör mig och mitt parti oroliga är att det underlaget urholkas genom dessa harmoniseringar. Jag har nämnt några exempel; jag skall inte upprepa dem. Det finns många andra exempel, som jag inte hunnit ta upp. Det här är viktigt, och denna debatt och denna analys saknar vi i propositionen och i utskottsbetänkandet. Det är därför jag har drivit frågan. Självfallet är den svenska neutralitetspolitiken, den alliansfria politiken, viktig både för Europa och för stabiliteten i Norden. Jag säger det för att något återvända till de frågor som ställdes till mig från centerns sida. Detta är självklart — jag har jobbat med de här frågorna under alla mina år i riksdagen och har alltid stött den här politiken och ansett den vara riktig. Men nu ser man ett hot mot detta, och det är därför vi är oroliga och väcker frågan.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

Men trots allt är kanske Erasmus-programmet väsentligast. Jag måste då fråga om regeringen har gett klara signaler om att Sverige naturligtvis är berett att medverka också i finansieringen, om Sverige kommer med i dessa program. Jag frågade tidigare om regeringen har bestämt sig när det gäller ett svenskt deltagande i SCIENCE-programmet. Det vore värdefullt att få ett besked. Jag tror att vi måste arbeta med Erasmus-frågan i alla fora där det är möjligt, och vi måste framföra våra synpunkter på vad det betyder för svenska ungdomar, för svenskt kultursamhälle och för svensk framtid i vid mening. Jag menar att detta är en ytterligt väsentlig fråga. I detta sammanhang har vi möjligheter att försöka förbereda oss själva. Där har regeringen en uppgift vid sidan av arbetet inom EFTA och ute i Europa. Det är mycket väsentligt att de svenska universiteten och de svenska högskolorna på hemmaplan förbereder sig.
Herr talman! Jag är medveten om den liberalisering som har skett när det gäller valutaregleringen och som statsrådet nu refererade till, vilket jag noterar med stor tillfredsställelse. Jag refererade också till detta i mitt anförande. Frågan är vad som blir fortsättningen. Statsrådet ser det nu som sannolikt att liberaliseringen kommer att fortsätta, men vad slutmålet är försvann någonstans i dunklet och i dimman. Tror statsrådet att det är möjligt att etablera den fria marknaden också för tjänster, som sägs vara ett mål, utan att man också parallellt har fria strömmar för kapitalet? Jag tror att detta är mycket osannolikt. Det vore klargörande om Anita Gradin ville förtydliga sin och regeringens inställning på den punkten. Detsamma gäller frågan om etableringsregler för företagen. Om företag som är internationellt verksamma i många länder skall kunna ha sin bas i Sverige måste också det omvända kunna gälla. Därför kan vi, såvitt jag förstår, inte sätta upp nationella särregler för etablering i Sverige, vilka vi inte tycker är rimliga att andra länder har. En ömsesidighet också i detta sammanhang borde vara det enda rimliga, om vi menar allvar med harmoniseringen med EG. Jag vill till sist, herr talman, upprepa min tillfredsställelse över att de fyra — Prot. 1987/88:114 stora partierna i riksdagen har kommit fram till så sammanfallande synpunk 4 maj 1988 ter när det gäller våra framtida relationer till EG. Jag tror att den här dagen härvidlag kanske är mer betydelsefull än vad vi just nu inser. Vi har därmed också ett gemensamt ansvar för att informera en bred allmänhet. Men regeringen har självfallet huvudansvaret för att de intentioner som vi här uttrycker också kan förverkligas.
Herr talman! Det var roligt att höra att också statsrådet hade inhämtat positiva erfarenheter när det gäller COMETT-programmet. Men jag håller med om det som Margaretha af Ugglas sade om att Erasmus-programmet är minst lika viktigt. Låt oss hoppas att de som sitter i kommissionen lyckas övertyga även andra om betydelsen av att Norden och EFTA-länderna får medverka i detta. Norden kan bidra med mycket i detta arbete. Därför är det mycket väsentligt att regeringen påskyndar detta arbete. Utrikeshandelsministern är ju inte direkt ansvarig för detta, men verksamheterna är så sammanflätade att jag tror att både utrikeshandelsministern och samarbetsministern måste ha en nära samverkan för att det här skall fungera. Norden har oerhört mycket att ge, men vi får framför allt inte, som jag sade tidigare, komma på efterkälken. Jag är inte lika nöjd med informationen och rapporteringen. Årliga rapporter är naturligtvis mycket viktiga dokument, men med tanke på den snabbhet som utvecklingen nu har är det angeläget med en fortlöpande information till väsentliga grupper mellan dessa rapporter. Utan att på något sätt vilja träda i utrikesutskottets ordförandes ställe vill jag säga att det förslag om kontinuerliga rapporter till utrikesutskottet som statsrådet framförde är ett mycket positivt initiativ. Jag hoppas att utskottets ordförande instämmer i detta. Sådana rapporter skulle ge en parlamentarisk insyn i det fortgående arbetet och bereda möjlighet för de politiska partierna att ställa frågor. När det till sist gäller kapitalrörelserna är jag ganska tveksam till hur långt man egentligen tänker gå. Jag och mina kamrater i Nordiska rådet har mycket dåliga erfarenheter av regeringarnas gensvar på liberaliseringar i kapitalrörelserna som en majoritet i Nordiska rådet har uttalat sig för. Det finns en majoritet för att få till stånd fria kapitalrörelser, men ännu har ingenting hänt i Norden på detta område. Jag vill än en gång säga att det, med tanke på den betydelse som tjänsteexporten kommer att få i framtiden, är oerhört viktigt att vi får till stånd en reell liberalisering av kapitalrörelserna gentemot EG. I annat fall kommer vi att få svårigheter med den ekonomiska utvecklingen i Norden, framför allt i Sverige.
Herr talman! Min avsikt i den inledande delen av debatten har varit att försöka lyfta fram frågorna om alliansfriheten och neutraliteten, som jag fortfarande anser har blivit avsiktligt undanskymda både av regeringen i propositionen och av utrikesutskottet i betänkandet. Jag tycker att den här 43 debatten har varit ett fall framåt i detta avseende, även om det inte har getts några klara svar på den inledande och grundläggande fråga som jag ställde. Vi är skyldiga att redovisa harmoniseringens inverkan också på denna viktiga punkt. Hur skall vi bevara trovärdigheten i vår alliansfria politik och vår neutralitet vilken, som så många har sagt, är en stabiliserande faktor — och det instämmer jag i —, om vi på alla möjliga områden, t.o.m. på så viktiga som militärindustriellt samarbete, forskning osv., går in i detta nära samarbete med Västeuropa? Att jag ställer denna fråga har ingenting att göra med fientlighet mot internationellt samarbete, men jag menar att det är en hederssak för svenska politiker och svenska regeringar att ta upp och höra denna diskussion. Jag har hittills inte fått ett klart svar från någon av deltagarna i debatten. Det är tydligt att vi fortsättningsvis måste driva denna debatt från vårt partis sida, eftersom andra inte vill göra det utan snarast förfaller till floskler, tal om lustigkurrar och annat, som jag ber att få återkomma till.

Fru talman! 1962 gick dåvarande högerpartiet till val på parollen ”Ja till 4 maj 1988 Europa!” Det var ett kommunalval, och utfallet blev för vår del inte särskilt bra. Men det vittnar om att strävan att delta i det europeiska ekonomiska samarbetet har en lång tradition i mitt parti. Bland de mer tveksamma brukar det heta att Europa inte är liktydigt med EG. Det är förvisso sant. Men det är inte konstigt att omvärlden sätter ett sådant likhetstecken, när 90 Jo av befolkningen i det demokratiska Europa tillhör länder inom den gemensamma marknaden. Trots att Sverige ställt sig utanför, har intresset för EG här hemma vuxit betydligt under senare tid, vilket inte minst dagens debatt vittnar om. Orsaken är naturligtvis den snabba utvecklingen mot en fri inre marknad, fastlagd i den enhetsakt som trädde i kraft för mindre än ett år sedan. Erfarenheten lär oss att nedrivning av gränshinder direkt medför en välståndshöjning, särskilt i små länder med stort utlandsberoende som Sverige. Det är självfallet av betydande intresse för oss att komma så nära som möjligt en marknad omfattande 320 miljoner människor. Någon tvingande nödvändighet är det dock inte. Visst kan vi avskärma oss. Likt Albanien kan vi ställa oss vid sidan av. Men förlusten blir i så fall stor i form av både kulturell isolering och minskad välfärd. För oss moderater är närmaste möjliga anknytning till EG fortsatt ett ytterst angeläget mål. Till vår glädje konstaterar vi att andra grupper i landet som tidigare ställt sig avvisande börjar tänka om. Låt mig som enda exempel peka på Lantbrukarnas riksförbund, LRF. Denna omsvängning till en mer positiv inställning kan spåras också i utrikesutskottets betänkanden, som innehåller betydelsefulla nyanseringar även i förhållande till regeringens ståndpunkt från slutet av förra året. Jag skall här i dag fortsättningsvis uppehålla mig vid finansiella frågor i det europeiska samarbetet. Avgränsningen faller sig naturlig. Handeln med varor mellan Sverige och EG-länderna bereder inga större problem sedan frihandelsavtalet trätt i full kraft. Den snabba utvecklingen på de finansiella marknaderna, som bl.a. innefattar en högst påtaglig internationalisering — för att inte säga globalisering — ställer däremot krav på omedelbart omtänkande även i vårt land. Det är betecknande att de tyngsta reservationerna i utrikesutskottets betänkande med moderata undertecknare handlar om hithörande ting. De härrör från finansutskottets behandling av ärendet. Utvecklingen mot fria kapitalrörelser mellan industriländerna går sedan några år tillbaka mycket snabbt, delvis oberoende av vad som sker inom EG. Vissa EG-länder har således redan avskaffat all valutareglering. I Sverige har denna process avsatt vissa spår, men avregleringen har varit långsam och halvhjärtad. Från socialdemokratiskt håll har det också klargjorts att man vill göra halt vid vad som kallas valutaregleringens kärna, dvs. portföljinvesteringar och bankdepositioner. Ändå finns det en medvetenhet om att det ekonomiska samarbetet i Europa måste verka pådrivande även på avregleringen av den svenska valutapolitiken. Finansutskottets majoritet uttryckte detta i sitt betänkande med anledning av finansplanen tidigare i år på följande sätt: ”Det fortsatta liberaliseringsarbetet bör drivas med sikte på att så långt 45 möjligt delta i det västeuropeiska samarbetet för liberalisering av kapitalrörelser. Det innebär att om ökade obalanser på nytt skulle uppstå får inte en uppbromsning ske i liberaliseringsprocessen. I stället bör andra åtgärder sättas in.” Detta ligger i linje med det intervjuuttalande som finansministern gjorde i Dagens Industri i slutet av förra året och som på ett fördelaktigt sätt skiljer sig från den mer återhållsamma officiella inställningen: ”När det gäller fria kapitalrörelser, har vi ännu inte sett vad EG kommer fram till. Vi har nu stegvis avvecklat vår valutareglering. Det som är kvar av den, det som vi kallar kärnan, dvs handel med kronpapper, får vi väl pröva den dag det europeiska valutasystemet integreras till den grad att alla former av kapitalrörelser blir fria. Jag ser inte att det heller skulle omöjliggöra den politik som vi vill bedriva.” Den realistiska inställning som både utskottsmajoriteten och finansministern har gett uttryck åt i dessa citerade uttalanden ger anledning att hoppas att den skarpa gränsdragning som fortfarande formellt görs kan komma att mjukas upp. De borgerliga partierna är ju överens om att valutaregleringen omedelbart bör avskaffas och det i ett enda slag. Den frågan kommer att diskuteras här i riksdagen med anledning av en annan proposition. Men jag vill ändå begagna tillfället att fråga finansutskottets ordförande om vi inte kan få se på vaktslåendet om valutaregleringens hårda kärna på samma sätt som vi förstått att vi borde uppfatta fasthållandet vid diskontot, nämligen som en uppehållande manöver i avvaktan på att verkligheten och de borgerliga kraven blivit alltför svåra att stå emot? Ett viktigt inslag i upprättandet av en europeisk gemenskap är samarbetet på det monetära området. Här har vi moderater i många år drivit kravet på en svensk anknytning till EMS. Ett sådant steg skulle uppfylla det löfte som avgavs när vi i slutet av 1970-talet såg oss nödsakade att lämna valutaormen. Vi moderater var länge ensamma om vår ståndpunkt. Men nu ansluter sig allt flera, senast TCO:s ekonomer. Även på detta område går utvecklingen snabbt vidare utan att Sveriges ställningstagande avvaktas. Under våren framförda förslag om en gemensam centralbank och en enhetlig EG-valuta kan förefalla utopiska, men de diskuteras på fullt allvar och kan ligga närmare ett förverkligande än vad vi anser oss ha anledning att tro här uppe i Europas norra periferi. Med modern teknik går utbytet över gränserna av finansiella tjänster mycket smidigare och snabbare än transporter av varor i internationell handel. De lokala hinder som politiker tidigare satt upp försvinner nu i rask takt. Sverige har dröjande följt efter i vad gäller etablering av banker och öppnande av rätt att sälja försäkringar. Men regeringen tvekar att bekänna sig till principen om full reciprocitet och hänvisar till pågående utredningar. Problemet är bara att så snabbt som förändringen sker kommer utredningsbetänkandena aldrig att hinna tryckas, innan de blir förbisprungna av verkligheten. Det hände med försäkringsverksamhetskommitténs förslag, och det kommer likaledes att ske med kreditmarknadskommitténs ställningstagande, som skulle ha varit klart om några månader i flera år nu. Sverige har mycket effektiva banker och välkonsoliderade försäkringsbolag, som — om de ges möjlighet — skulle kunna erövra nya marknader och därmed både skapa nya jobb och tillföra vårt land viktiga valutainkomster. — Prot. 1987/88:114 Vi moderater kan inte se något skäl att vidmakthålla nuvarande geografiska 4 maj 1988 begränsningar för rätten att driva och äga finansiella företag. Det största hindret för Sveriges närmande till EG är vårt hårda skattetryck. Harmonisering är en viktig uppgift i det pågående inhemska utredningsarbetet på skatteområdet. Men det räcker inte. Våra skattesatser måste också föras ned i närheten av vad som gäller i andra länder. Det är särskilt angeläget på kapitalbeskattningens område, just därför att kapital är så lättrörligt över gränserna. I detta sammanhang är det naturligtvis alldeles bakvänt att vi skärper beskattningen av värdepapperstransaktioner samtidigt som utvecklingen ute i Europa går i motsatt riktning. Jag har med stort intresse noterat finansministerns uttalande i går om att skatten på aktiehandeln kan behöva slopas för utlänningar. Men då kräver logiken att den s.k. valpskatten stoppas också. Arbetskraft är visserligen en mer trögrörlig produktionsfaktor än kapital, men det gör det desto mer angeläget att undanröja hindren för personliga gränsöverskridanden i Europa. Från den synpunkten är det viktigt att sänka även beskattningen av arbetsinkomster, eftersom det annars är risk att ingen vill komma hit. Fru talman! EG är ett av de viktigaste projekt vi svenska politiker har att hantera de närmaste åren. Det står inte i motsatsförhållande till det nordiska samarbetet — tvärtom kan det visa sig att den närmaste vägen till Norden går över Europa. Två nyheter i dagens tidningar pekar i den riktningen. Jag tänker på Norges beslut att stoppa Skandias köp av Vesta och Tele-X projektets slutliga sammanbrott. Vi skall inte heller överdriva EFTA:s roll, vare sig som ekonomisk samarbetsform eller som kontaktkanal till EG. Denna organisation kan aldrig bli något annat än ett väntrum till ett mera långtgående ekonomiskt samarbete i Europa. Därför blir de bilaterala kontakterna mellan Sverige å ena sidan samt EG och skilda medlemsländer å den andra så viktiga. Det finns ingen ironisk biton när jag önskar statsminister Ingvar Carlsson lycka till på hans missionsresa till Europas huvudstäder. Övriga partier och politiker som eftersträvar nära relationer till EG bör på samma sätt odla kontakter med våra motsvarigheter i andra europeiska länder. Carl Bildt avslutade sitt anförande i den särskilda riksdagsdebatten om EG i höstas på följande sätt: ”Europasamarbetet är en av de stora framtidsutmaningarna. — — — Vi har att välja mellan att i en eller annan form vara en del av ett allt djupare västeuropeiskt samarbete, eller att bli ett stagnerande randområde i ett tilltagande halvkolonialt förhållande till det expanderande centralområdet.” Det lät både vackert och klokt, och jag kan bara instämma, liksom jag instämmer i yrkandet om bifall till de reservationer som moderata ledamöter av utrikesutskottet har ställt sig bakom.

Fru talman! De frågor som finansutskottet yttrat sig över, i bilaga till utrikesutskottets betänkande, handlar om ekonomisk-politiskt samarbete, kapitalrörelser, valutasamarbete och finansiella tjänster. Med ett viktigt 47 undantag tycker jag att utrikesutskottets slutsatser av behandlingen av propositionen och motionerna på dessa områden är bra. För den ekonomiska utvecklingen i Sverige — och därmed för alla medborgares levnadsstandard — är det, som också har sagts tidigare i dag, av avgörande betydelse att ett nära samarbete mellan Sverige och EG kan fortsätta och vidareutvecklas. Nyckelorden i detta sammanhang är ”icke diskriminering”. Svenska företag och svenska medborgare måste komma i åtnjutande av likabehandling. Annars hamnar våra företag i ett sämre läge, och vi blir som individer ställda utanför kulturella och ekonomiska gemenskaper. Många har tidigare talat varmt om frihandel med varor. Utan den liberalisering som sedan andra världskriget skett med handeln med varor skulle välståndet i Sverige — och i andra länder — vara avsevärt mindre. Dessa fördelar har vi uppnått genom ett aktivt arbete i internationella sammanhang och konkreta ställningstaganden i vår egen handelspolitik. Tekopolitiken är ett svårbegripligt undantag i den frihandelsvänliga svenska politiken. ”Reciprocitet” eller ”ömsesidighet” har varit och är förutsättningen för framgång i detta arbete. Detsamma gäller de återstående friheterna, dvs. förutom handel med varor också handel med tjänster, samt kapitalrörelser och fri rörlighet för människor. Om vi vill undvika att hamna utanför, måste vi också vara öppna för att andra skall kunna komma in i Sverige. I fråga om det ekonomiska samarbetet finns det inga motsättningar. I själva verket kan man konstatera att Sverige har ett starkt egenintresse, även på kort sikt, av att detta fungerar så bra som möjligt, inte minst i dagens situation när stora obalanser finns mellan t.ex. USA, Västeuropa och Japan. Om dessa obalanser skall kunna rättas till utan allvarliga störningar med svåra återverkningar på Sverige, är ett närmare ekonomiskt samarbete nödvändigt. På ert område haltar regeringens och utskottets ställningstagande betänkligt. Det gäller valutaregleringen. Majoriteten i utrikesutskottet har liksom majoriteten i finansutskottet inte förstått — eller kanske inte velat förstå — att den svenska valutaregleringen utgör ett allvarligt hinder för svensk medverkan i den fria rörlighet för kapital som EG uttalat sig för. Finansutskottets majoritet vill behålla den s.k. kärnan i valutaregleringen. Kortsiktiga kapitalrörelser skall vara reglerade, och utlänningar skall t.ex. inte få köpa svenska kronobligationer. Utrikesutskottets majoritet har också gått på den linjen. Detta ställningstagande strider mot utvecklingen inom EG. Där är de flesta länder i full färd med att avveckla sina valutaregleringar. Statsrådet Gradin sade till Ingemar Eliasson att EG inte har bestämt sig på alla områden för målet. Det är riktigt, men det gäller inte valutaregleringarna. Där är målet mycket tydligt — att de regleringarna skall bort. Men så tydligen icke i Sverige, enligt socialdemokraterna. Det är dessutom ganska dumt även från kortsiktigt egoistiska svenska utgångspunkter att hålla fast vid valutaregleringen, eftersom den medför högre räntenivå i Sverige än som skulle behöva råda, hindrar företagen från att placera kapital där det ger högst avkastning och i slutändan höjer kapitalkostnaderna i Sverige. Folkpartiet, moderaterna och centern anser därför på goda grunder att valutaregleringen skall avskaffas. Prot. 1987/88:114 Nu har det i och för sig i praktiken inte haft så stor betydelse vad riksdagens 4 maj 1988 socialistiska majoritet har sagt i denna fråga. Verkligheten har gått sin egen väg. Och verkligheten går helt klart i liberaliserande riktning. För en optimist finns det också i utskottsmajoritetens yttrande ett tecken som tyder på en viss öppning. Där står nämligen att även om det skulle uppstå ökade obalanser i den svenska ekonomin — vilket tyvärr den nuvarande utvecklingen med regeringens bristande ekonomiska politik tyder på — så skall man inte försöka rätta till detta genom att dra åt valutaregleringen igen. Då skall andra åtgärder sättas in — försiktigtvis säger man inte vilka. Det är mycket klokt av utskottsmajoriteten att i yttrandet ha med denna öppning, och det hade varit ännu klokare att göra som de borgerliga reservanterna vill, nämligen avveckla hela regleringen. Om utskottet menar allvar med denna formulering, som Lars Tobisson också citerade, kan man fråga sig varför regleringen alls skall vara kvar. Om man inte skall använda den, Arne Gadd, därför att man börjar förstå att den inte hjälper, varför skall den då vara kvar? Finansutskottet har också yttrat sig över handeln med finansiella tjänster. Detta är ett av de snabbast växande områdena i den internationella handeln, och det vore utomordentligt beklagligt om svenska finansiella företag inte kunde delta på lika villkor. Även här kommer kravet på ömsesidighet att bli allt starkare. Finansutskottets majoritet hänvisar i sin skrivning bara till pågående utredningar och säger att det får avgöras senare hur det blir med den handeln. Utrikesutskottet är något tydligare i sitt ställningstagande för ett så långt gående samarbete som möjligt. Frågan har också berörts i näringsutskottets yttrande, och det är en oerhört viktig fråga för svenska banker, svenska försäkringsbolag och många andra företag. Tyvärr är tongångarna i en del av det pågående utredningsarbetet illavarslande, för de går i fel riktning. Jag tänker t. ex: på de begränsningar i ägandet av banker som kreditmarknadskommittén enligt sin ordförande tänker föreslå. Det skulle var intressant att höra Arne Gadd förklara hur sådana ägarbegränsningar skulle kunna underlätta för svenska banker att delta på den expansiva internationella marknaden för banktjänster. En näraliggande fråga, fru talman, gäller handeln med värdepapper. Där förhåller det sig så, att utvecklingen inom EG går mot lägre transaktionsskatter och lägre kostnader för att genomföra affärer. I Sverige går emellertid den socialdemokratiska politiken i motsatt riktning. Man utvidgar omsättningsskatten på aktier till fondkommissionärers egenhandel, och man inför en omsättningsskatt på penningmarknaden. Detta är dumt av många skäl, inte minst därför att vi har ett alldeles tillräckligt högt skattetryck ändå. Men särskilt dumt är det i relation till utvecklingen inom EG. Dessutom är man ju även inom socialdemokratin medveten om att dessa skatter måste sänkas och troligen tas bort när samarbetet med EG har kommit längre. Tycker Arne Gadd att det är klok politik att, just när man diskuterar värdet av samarbete med EG, införa en sådan skatt som EG håller på att avveckla? Jag hoppas att Arne Gadd i sitt anförande vill besvara dessa frågor, som har framförts tidigare i debatten men som där ännu inte har besvarats.

Fru talman! Självständighet, självbestämmanderätt, demokrati — det är laddade ord för det stora flertalet svenskar. De är laddade därför att det har kostat så mycken hård strid att förverkliga och försvara deras innehåll. Därför får detta innehåll inte lättvindigt bytas ut mot tomma fraser som integration och harmonisering — fraser som ingen vill rent ut säga vad de egentligen betyder. Den demokratiska processen och diskussionen är en folklig angelägenhet. Den har som en förutsättning att folkopinionen får veta vad saken handlar om. Hanteringen av EG-frågan i Sverige är lika litet som på 60-talet någon demokratisk process i denna mening. Människorna har inte fått veta vad som döljer sig bakom fraserna. Defår inte veta vad regeringen egentligen avser med Sverige. De får inte veta på vilka områden vår självständighet skall ges upp. De får inte veta vilka EG-regler som skall ersätta våra egna lagar. De får inte veta vilka områden av vår politik som vi skall underordna makter där ute, som vi inte kontrollerar. Regeringens proposition är redan den ett svävande dokument. Det går inte att läsa ut vad regeringen egentligen vill. Man säger att det inte skall finnas något som på förhand är givet — det är den ungefärliga inriktningen. Men det måste det ju finnas, om människorna skall kunna förhålla sig till detta, om de skall kunna rösta i höstens val och veta vad de egentligen röstar på när det gäller Sveriges framtid. Och under tiden som propositionen behandlas går de interna kontakterna med EG vidare, utan att vi får veta vad de avses resultera i. Och än värre i dessa stycken är utrikesutskottets betänkande i saken. Det är ett slags enighetens snömos. Partier och intressen som egentligen inte har samma åsikter skall posera som eniga. Och det som de är eniga kring är något allmänt positivt, substanslöst och obestämt. Det är, tycker jag, inte någon värdig hållning gentemot den demokratiska opinionen i landet att driva saken så. Det måste ges besked till folket, så att vi får klart för oss på vilka grunder vi kan diskutera. Vad syftar man till? Hur långt vill man gå när det gäller att ge upp vårt självbestämmande? Vilka lagar skall anpassas till EG? Hur mycket av regionalpolitiken skall ges upp? Vilka miljöbestämmelser skall man tumma på och vilka vill man slå vakt om? Hur mycket av valutapolitiken skall bestämmas i Bryssel? Vi vill nu äntligen få en klar redogörelse för dessa frågor. Vi kan inte låta en regering och dess förhandlare resa till Bryssel med fullmakten att ingenting egentligen är givet på förhand, att vi inte alls vet vad som skall komma ut av detta och att vi inte har någon vilja. Vi vill ha svar från moderater och folkpartister, som ju i verkligheten vill gå längre än de andra partierna, fast de för dagen också har lyckats gömma sig bakom enighetens snömos: Vi vill ha svar från centerpartisterna, som trots att de tänker olika mot de andra i många frågor ändå i utrikesutskottet skrivit in sig i den eniga skaran. Vill ni ge upp det norrländska jordbruket? Vill ni låta EG:s livsmedelspolitiska eller trafikpolitiska normer och syftemål bli gällande också i Sverige. Man kan ju tro det, när man ser i vilket sällskap ni uppträder. Ni säger ju ingenting om dessa viktiga ting i betänkandet eller i någon reservation. Jag vet att era väljare inte vill ha det på det sättet, men vad vill ni som parti? Vi vill också har svar från socialdemokraterna, som även de är mycket obestämda och inte ger några riktigt vettiga besked om var de egentligen står. Anne Wibble tog t.ex. upp beskattningspolitiken med det uppenbara syftet att plädera för en hållning där Sverige skall anpassa sin kapitalbeskattning till nivåer och principer som gäller i helt andra länder. Vad skall vi slå vakt om där? Hur mycket av vår självständiga rätt att beskatta oss själva och beskatta kapital skall vi ha kvar, när förhandlingsomgångarna med EG en gång ger resultat? Det skulle vi vilja ha reda på, och det tycker jag också att folkopinionen i Sverige har rätt att få reda på. Om ni vill ge upp saker och ting, så säg det, så att vi har någonting att förhålla oss till. Kom inte med denna obestämda hållning, där man anar att ni är beredda till vad som helst men där ni inte kan säga vad. Det räcker inte med att besvara dessa grundläggande frågor om Sveriges självbestämmanderätt och frihet, om våra medborgerliga rättigheters innehåll och värde. Det finns naturligtvis också andra viktiga sidor av EG problematiken och Sveriges förhållande till Gemenskapen. Det måste också föras en mer principiell diskussion om vad ekonomisk integration är, vad ekonomiska regioner betyder och vad handelsoch marknadsförhållanden i vår tid består av. Det finns nämligen få områden där ytliga och schablonartade föreställningar simmar omkring i debatten så ohämmat som just här. Vi måste inom svensk arbetarrörelse återuppliva den diskussion som fanns på den tiden då rörelsen själv fostrade nationalekonomer med kritisk förmåga, analytisk skärpa och vetenskapligt djup — till skillnad från de ekonometriska akrobater och hållningslösa sykofanter som i dag basunerar ut sina banaliteter från docentkatedrar och bankdiskar. Om en ekonom som Gunnar Myrdal alltjämt hade levat, skulle han ha fört en sådan här kritisk diskussion på samma sätt som han gjorde när vi diskuterade frihandelsavtalet på 60-talet. Nu får vi dess värre föra den själva, för han är inte längre ibland oss. Låt oss då börja med den borgerliga propagandans grundläggande myter i EG-frågan. En sådan myt är att stora regioner och stora marknader alltid ger större fördelar än små länder och små marknader. Det är ett något märkligt påstående, eftersom erfarenheten är den rakt motsatta. Det är i vissa små, högt industrialiserade länder man finner den mest kvalificerade arbetskraften, den bästa konkurrensförmågan och samtidigt den mest socialt inriktade ekonomin och den minsta arbetslösheten — och för den delen också den stabilaste demokratin. Å andra sidan är det i EG-länderna, inte minst i de stora EG-länderna, som man finner grova sociala orättvisor, en massarbetslöshet, som blivit större allteftersom integration och harmonisering fortskridit, och en politik mot invandrare som är en veritabel skamfläck för civilisationen. Detta förtjänar att sägas inför allt prat om ”medborgarnas Europa” och andra liknande fraser. Vi måste också diskutera varför den här storleksmyten inte är sann. Det har bl.a., menar jag, att göra med att produkter och tjänster inte längre i det högre industriella utvecklingsstadiet på samma sätt som tidigare är beroende av långa serier och standardisering. I stället ökar differentieringen och variationen, de skräddarsydda lösningarna, differentiering och förfining i utförandet, kvalitativa egenskaper hos varor och tjänster snarare än kvantiteter i uniformt utförande. Det är bl.a. orsaken till att små industriellt avancerade länder med höga löner står sig så bra som de faktiskt gör. En annan myt som simmar omkring i de EG-frälstas föreställningsvärld är att geografiskt näraliggande länder alltid måste höra ihop och integreras ekonomiskt. Det går också på tvärs med många av de vägar som internationaliseringen av ekonomin har tagit. Vi har därför i Sverige större anledning att på sikt expandera utbytet utanför västra Europa än inom denna region. En tredje myt är att Sverige skulle utestängas eller få svåra konkurrensnackdelar, om vi inte accepterade en långtgående integration med EG. För sådana påståenden finns det varken teoretiskt eller empiriskt stöd. De är lösa skrämskott. Det är uppenbart att integrationsprocessen — som för övrigt inte alls är så långtgående som EG själv orerar om — inte har påverkat svensk export negativt. Man kan nu föra en diskussion om hur stor betydelse tullnivåer har mellan industriländer — de verkar ju inte betyda så mycket. Tullnivåerna betyder mindre för de industriella länderna än om de riktas mot de råvaruproducerande u-länderna. Ingen hävdar att Sverige, såsom läget är nu, i princip skulle ställa sig utanför eller avskärma sig gentemot någon region i världen, t.ex. avskärma sig mot Västeuropa. Det är självklart att vi skall ha ett förnuftigt och öppet förhållande till EG-länderna, ungefär på den nivå och i de former som vi har nu. Självständiga nationer, som har respekt för varandra, försöker skapa ett så fritt utbyte som möjligt, utan att skada väsentliga nationella intressen. Det är inte den fria handeln och det fria utbytet som vi från vpk vänder oss emot. Tvärtom finns det många områden där detta utbyte skulle kunna expanderas betydligt — inte minst på kulturens och vetenskapens områden. Det skulle ha stor betydelse som stimulerande faktor för Sverige. Men framför allt handlar det om den vidare processen. Ger vi oss in i den processen och inte sätter gränser blir det inte ett ekonomiskt samarbete, utan i praktiken en politisk anpassning. Det är denna politiska anpassning, dess omfång och planerna för hur den skall fortskrida, som vi från vpk vill ha besked om. Vi vill även veta var de övriga partierna står. Vi behöver som sagt ett förnuftigt och öppet förhållande till EG-länderna. Men detta förhållande behöver vi i samma mån även med en större krets av länder, särskilt eftersom det är i de övriga länderna, snarare än inom EG, som vi kan vänta en snabbare ekonomisk expansion i framtiden. Vi behöver den stimulans som vetenskapligt och teknologiskt utbyte kan ge. Men det skall vara ett fritt utbyte mellan självständiga forskare och specialister, inte en bundenhet till de officiella projekt som EG:s ekonomiska maktetablissemang finner för gott att syssla med. Sverige vinner i längden mer på att utveckla sina speciella lösningar, anpassade efter våra behov och förhållanden och bestämda av andra sociala mål och värderingar, än att rätta sig efter de stora europeiska företagsmonopolens och statsapparaternas mål och värderingar. Inte heller finns det anledning för Sverige att låta sig tvingas till mer Prot. 1987/88:114 offentlig upphandling i EG-länderna. Tvärtom är det en styrka att vi själva 4 maj 1988 kan försörja vår offentiga sektor och låta den vara en bas för utvecklingen av den inhemska industrioch servicenäringen. Nationellt sett är det också en styrka att den offentliga sektorn inte är så importberoende som den nu är, och därför kan utvecklas utan att behöva störas av de bytesbalansproblem som från tid till annan uppstår i det internationella ekonomiska utbytet. Varför skall vi börja ge upp sådana fördelar? Det tjänar inte någon annan, och det tjänar definitivt inte oss själva. Det tjänar inte folkets levnadsförhållanden och levnadsstandard. Varför skulle vi reducera vår egen möjlighet att demokratiskt och självständigt besluta om hur denna viktiga del av vårt samhällsliv skall utformas? Över huvud taget är det för mig höljt i dunkel vad det är de mest långtgående EG-entusiasterna i Sverige känner sig så enormt attraherade av i EG-länderna. Jag har haft privilegiet att kunna tillgodogöra mig studier i detta land. Utan fransk, tysk och italiensk kultur skulle det naturligtvis vara bra torftigt här i Sverige. Jag är för den skull inte beredd att säga att de samhälleliga processerna i dessa länder är väldigt gynnsamma och positiva. Jag förstår inte den förtjusning för och attraktion av EG-länderna som en del tycks känna. Beror det på att kvinnorna i EG-länderna, i större utsträckning äni Sverige, är hemma och pysslar om sina män i stället för att arbeta och vara självständiga människor? Är det detta som attraherar och anses vara framstegsvänligt och dynamiskt? Eller är det EG-ländernas sätt att behandla sina invandrare som man finner så eftersträvansvärt? Är det EG:s centrala organ med sin byråkratiska maktkoncentration och sitt parlament, som bara är en diskussionsklubb, som man så gärna vill efterlikna? Eller är det det massiva polisvåldet mot fackföreningarna, mot spanska lantarbetare och brittiska gruvarbetare, som lockar? Jag tror faktiskt på allvar att de ekonomiskt mäktiga i Sverige och deras åsiktsfränder i statsbyråkratin helt enkelt ser chansen i denna harmoniseringsprocess att skapa ett mera reaktionärt samhälle, ett samhälle där våra nationella demokratiska institutioner kan reduceras. Därför vill man harmonisera. Mot sådana visioner måste man sätta en progressiv och demokratisk framtidsvision. Sverige som nation har ingen anledning att binda sig hårt till något block i världen. Framtiden — både vår framtid och världens — ligger i att ha allsidiga och fria relationer med ett stort urval nationer — inte en inskränkt regionalism, utan en verklig internationalism. Relationer mellan länder skall inte bygga på utpressning, och man skall inte söka tvinga in andra i sitt eget system. Relationerna skall bygga på likaberättigande, respekt för andras demokratiska rättigheter och på omsorgen om den nationella demokratin i det egna landet. En EG-harmonisering av det politiska slag som vi nu riskerar att få är ett sätt att inskränka den svenska demokratin och folkets självbestämmanderätt. Svensk arbetarrörelse borde gå in för att öka demokratin och folkens självbestämmanderätt. Vårt samarbete med andra borde utgå från respekten för deras folkliga demokrati och självbestämmanderätt, inte på eftergifter för de multinationella oligopolens och monopolens intressen att vidga sin makt över folkens liv och framtid — så som de i dag försöker att göra.

Fru talman! Finansutskottets ordförande Arne Gadd höll — som väntat, måste jag bekänna — fast vid den officiella linjen, att avregleringen av valutapolitiken skall göra halt vid vad som kallas den hårda kärnan. 59 Jag ställde redan i mitt anförande en fråga till Arne Gadd: Är det inte lika bra att klargöra att det här vaktslåendet är av samma karaktär som det som Arne Gadd och finansutskottets socialdemokrater nu har ägnat sig åt i flera år beträffande diskontots framtid? Vi har från moderat håll, senare med stöd av de andra borgerliga partierna, hävdat att diskontot kan avskaffas, det tjänar inget vettigt syfte. Arne Gadd medverkade till att detta yrkande avslogs så sent som för någon dryg månad sedan. Men för bara en vecka sedan kom ett enhälligt riksbanksfullmäktige till slutsatsen att begära att diskontot skulle avvecklas. Jag tror att det är mycket som påminner om argumentationen i fråga om valutaregleringen i exemplet diskontot. Jag måste ändå fråga finansutskottets ordförande vad som menas med den formulering som nu två gånger i vår har skrivits in i utskottets utlåtanden, nämligen att det fortsatta liberaliseringsarbetet bör bedrivas med sikte på att så långt möjligt delta i det västeuropeiska samarbetet för liberalisering av kapitalrörelser. Detta innebär att om ökade obalanser på nytt skulle uppstå, får inte en uppbromsning ske i liberaliseringsprocessen. Men om jag förstod Arne Gadd rätt, var liberaliseringsprocessen avslutad i och med att man nu har släppt loss svenskars rätt att köpa utländska aktier liksom att förvärva fastigheter. Då finns det ju ingenting kvar nu, utan nästa steg är att gå på portföljinvesteringarna. I uttalandet sägs att någon uppbromsning av liberaliseringsprocessen inte får ske — vad menar egentligen Arne Gadd med det uttalandet, om han inte i själva verket håller öppet för en fortsättning? Jag påminner också om vad finansministern sade i den av mig återgivna intervjun i Dagens Industri. Han säger där att kärnan i valutaregleringen får prövas den dag det europeiska valutasystemet integreras till den grad att alla former av kapitalrörelser blir fria. Men på den punkten har vi redan besked: vi vet att EG kommer att avveckla alla former av valutareglering. Därmed ligger i finansministerns uttalande att vi nu måste börja pröva även den hårda kärnan i valutaregleringen. Arne Gadd slår ifrån sig och säger att det vore otaktiskt av oss inför de förhandlingar vi skall föra. Men vi kan väl inte sitta och förhandla om i vilken utsträckning vi ensamma kan behålla en valutareglering som övriga stater i EG har beslutat sig för att avveckla — det borde väl även Arne Gadd förstå?

Fru talman! Arne Gadd började sitt anförande med att beskriva hur ett antal stora företag har stor försäljning på utlandet. Det är alldeles riktigt, men man skulle önska att han också hade sagt att de har en stor produktion utomlands. I en del fall har denna produktion förlagts till andra länder av hänsyn till hinder för handelsutbyte och tjänsteutbyte, och kanske kapitalrörelser och även rörlighet för människor. Stora företag kan agera på det viset, men småföretag har svårare att göra det. Det är ett skäl som jag gärna vill understryka, inte minst gentemot Jörn Svensson, till att det är viktigt för de svenska företagen att vi får det samarbete som de fyra stora partierna är överens om. I fråga om valutaregleringen sade Arne Gadd att den väg som har stakats ut skall fullföljas. Han vill uppenbarligen inte ändra sig på någon punkt. Han anser att det skulle vara olämpligt. Jag föredrar att sätta min tillit till verkligheten, som jag tror kommer att tvinga Arne Gadd att ändra sig. Prot. 1987/88:114 Den här typen av diskussion blir lätt ganska abstrakt. Jag tog därför upp 4maj 1988 några exempel i mitt anförande. Arne Gadd berörde inte dem, men jag återkommer, eftersom han har flera minuters debattid kvar. Jag kan nämna frågan om handeln med värdepapper, som är en viktig del av de finansiella tjänsterna. Tycker Arne Gadd och den socialdemokratiska majoriteten verkligen att det är en klok politik att nu, när vi diskuterar ett utvidgat samarbete med EG, införa och utveckla sådana skatter som man inom EG håller på att avveckla? Är det en klok politik att införa en skatt som vi vet att vi måste ta bort om några år? I en debattartikel i Dagens Nyheter i dag säger finansministern att man kanske för utlänningar måste ta bort skatten i fråga om värdepappershandel. Det tyder på en viss insikt. Jag önskar att Arne Gadd kunde ge uttryck för åtminstone denna milda grad av insikt om skadorna av skatten. Jag vill fråga: Är det socialdemokratins mening att det skall vara en högre skatt när svenskar bedriver denna handel än när utlänningar bedriver handeln — på samma marknad, i Sverige? Det är motsatsen till ickediskriminerande, som var ett viktigt inslag i utrikeshandelsministerns deklaration här i morse.

Fru talman! Den här diskussionen visar vådan av att börja med att skriva sig samman i en utrikespolitisk deklaration i utrikesutskottet — som kännetecknas just av obestämdhet och allmänt snömos, som jag tillät mig kalla det. Sedan, när ni börjar röra er med konkreta frågor, kryper det fram att ni inte alls är eniga. Ni har inte någon riktig gemensam nämnare, utan det visar sig skiljaktigheter på punkt efter punkt. Det är därför jag menar att det är oerhört viktigt för den demokratiska diskussionen i landet att alla partier talar om hur långt de är beredda att gå — om de är beredda att öka Sveriges rent politiska beroende gentemot EG eller om de vill hålla en viss distans med ett relativt fritt varuutbyte på ungefär nuvarande nivå. Det kan man göra när man går till konkreta detaljer och kräver handfasta och konkreta besked — och inte bara håller sig till allmänna fraser. Jag vill ställa tre viktiga frågor bara för exemplens skull till de övriga partierna. För det första: Vi har här i Sverige just nu en mycket stark ansamling av pengar i samhällets toppskikt. Av ekonomisk — politiska och fördelningspolitiska skäl behöver de pengarna beskattas. Om vi kan harmonisera oss med EG, hur långt är ni då beredda att avskaffa denna rätt för oss att själva bestämma över kapitalbeskattningen? Hur mycket skall vi harmonisera oss med EG och ge upp den rättigheten? Vad vill ni i olika partier? För det andra: Vi vet att det i Sverige finns en stark opinion för och medvetenhet om att vi måste reducera speciellt den tunga bilismen och föra över tunga transporter till järnväg och sjöfart, av mycket viktiga miljöpolitiska skäl, därför att den tunga bilismen är en mycket svår miljöstörande faktor. I EG för man rakt motsatt politik. Där prioriterar man den tunga bilismen. Vad skall vi anpassa oss till? Hur långt är ni beredda att gå? Vad skall vi ge 57 upp av den självständiga svenska trafikoch miljöpolitiken? Kan vi inte äntligen få ett svar på dessa frågor? För det tredje: Vi har i dag i Sverige ett handelsberoende på ungefär 50 9c gentemot EG-länderna. Det är ett högt beroende. Också vi i vpk inser att den siffran kommer att fortsätta att vara hög. Det är helt naturligt. Men vi vill ställa några frågor: Skall den bli ännu högre? Skall beroendet drivas mot 60-70 26? Och vilka blir de politiska konsekvenserna av en sådan bindning och ett sådant beroende? Hur vill ni ha det därvidlag? Får jag be de ärade övriga partierna att tala om hur de förhåller sig till sådana här konkreta praktiska frågor. Det är det enda som åskådliggör för människorna vad det verkligen handlar om och vad politiska partier vill och inte vill.

Fru talman! Jörn Svensson säger sig skåda vådan av att de övriga partierna skriver sig samman i utskottet och att det sedan i debatten framträder skiljaktigheter. Låt mig bara upplysa om att vi håller på att diskutera ett par viktiga punkter där det föreligger skiljaktigheter, dokumenterade i form av reservationer, t.ex. beträffande valutaregleringen. Det är därför som vi finner det angeläget inom finansutskottet, som sysslar med dessa ärenden, att föra den debatten. Arne Gadd brukar aldrig vara särskilt mångordig i sina repliker. Jag uppfattar hans engagemang som ganska halvljumt. Jag vill fråga Arne Gadd om han ser positivt på ett svenskt deltagande i den europeiska gemenskapen eller om det är något nödvändigt ont — vilket skulle innebära att han har en uppfattning som litet grand påminner den trångsynta nationalism som kommer till uttryck i Jörn Svenssons anförande. Arne Gadd sade att vi skall närma oss EG så länge det går och att neutraliteten sätter bestämda gränser. Jag måste då få fråga honom: På vad sätt föreskriver neutralitetspolitiken att Sverige skall ha en valutaregleringav Prot. 1987/88:114 den form som Arne Gadd slår vakt om, att gränsen skall gå just vid vad som 4 maj 1988 kallas den hårda kärnan? På vad sätt föreligger tvingande samband mellan neutralitet och ställningstagandet att Sverige inte skall tillåta gränsöverskridanden vad gäller bankdepositioner och portföljinvesteringar? Arne Gadd vill också göra detta till en fråga om förhandlingstaktik. På något sätt skulle det vara otaktiskt att före förhandlingarna — förhandlingar är ett ganska anspråksfullt ord, och jag är inte säker på att det direkt har använts ännu, utan det är mera fråga om konsulterande samtal — fatta beslut om att t.ex. ge klartecken för en fortsatt avreglering av valutapolitiken. Jag kan inte förstå på vad sätt det skulle försvåra vår position. Det skulle ju visa en möjlighet för oss att komma närmare en samsyn, som kunde ge anledning till motsvarande uppträdande från den andra sidan. Arne Gadd tycks däremot mena att det på något sätt underlättar våra ansträngningar att närma oss Europa, om vi redan från början föreskriver att det är omöjligt att genomföra den avreglering av valutapolitiken som ett samarbete inom EG förutsätter. Det kan inte vara rätt tänkt, Arne Gadd. Tänk efter en gång till, så får vi höra hur det går ihop! Det gäller också sambandet mellan valutareglering och neutralitetspolitik.

Fru talman! Ordföranden i finansutskottet var ganska kortfattad i sin replik. Jag hade kanske inte heller någon förhoppning om att han här i en kammardebatt skulle ge uttryck för någon annan uppfattning än den han har meddelat ett par gånger tidigare i fråga om valutaregleringen, beskattningen avt.ex. finansiella tjänster m.m. Jag hoppas att verkligheten kommer att få större betydelse än de anföranden som Arne Gadd har hållit här i kammaren. Fru talman! Jag vill återknyta till vad jag nämnde i början, nämligen folkpartiets tillfredsställelse över den breda enighet som har uppnåtts vid utrikesutskottets behandling av frågan om samarbetet mellan Sverige och EG. Kammardebatter och liknande rör ju ofta, med viss nödvändighet, de frågor där motsättningar föreligger, därför att det då finns olika uppfattningar att utbyta åsikter om. Jag tror ändå att det kommer att visa sig att enigheten i det allra största antalet frågor är av mycket större betydelse. I de sakfrågor som behandlas i detta betänkande är enigheten också betydligt större än oenigheten. Det skulle vara tillfredsställande om Arne Gadd också noterade detta i sin sista replik.

Fru talman! Jag måste än en gång konstatera hur svårt det är att få fram några konkreta ståndpunkter från de andra partierna. Det ärt.ex. ingen som vill svara på frågan: Om Sveriges handelsberoende beträffande EG-länderna 59 stiger upp till 60-70 96, vad betyder det politiskt, för våra möjligheter att föra en egen, alliansfri utrikesoch säkerhetspolitik, för våra möjligheter att hävda vår demokratiska självbestämmanderätt? Detta är oerhört centrala ting, men de göms bakom en dimridå av allmän, skenbar enighet. Jag skulle i min sista replik vilja vända mig till Arne Gadd. Han och jag är vid det här laget överens om att denna breda enighet i utrikesutskottet är ganska skenbar. Det måste trots allt, nästan med naturnödvändighet, föreligga rätt väsentliga skillnader mellan å ena sidan ett socialdemokratiskt partis attityd till viktiga delar av förhållandet till EG och å andra sidan framför allt moderaternas och folkpartiets attityd. Uppenbarligen är moderater och folkpartister mera beredda att tänka sig en politisk anpassning av svensk miljölagstiftning och att gå långt när det gäller en trafikpolitisk anpassning. Det är också ganska tydligt att socialdemokratin måste ha en annan syn på arbetsmarknadspolitik, t.ex. på massförekomst av svart arbetskraft, än vad jag kan tänka mig att kretsar längre till höger i landet har. När man talar om människors fria rörelser över gränserna, som det så vackert heter, kan man fråga sig vilka här i riksdagen som är beredda att ge upp den planmässiga och socialt ändå ganska vettiga invandrarpolitiken i Sverige. Den bygger just på att ohämmade folkrörelser, som vi socialt inte kan ta hand om eller bemästra, inte får ske över gränserna. Resultatet av att ett land tillåter en sådan politik, en sådan s.k. fri rörelse, kan i själva verket bli att ett underproletariat uppstår som inte kan försörjas socialt. Detta är fallet på den västeuropeiska kontinenten. Det döljer sig alltså betydande skillnader här, och vpk kommer att försöka att i den konkreta fortsatta diskussionen tvinga fram de andra partierna på plan för att visa inför svenska folket vari skillnaderna verkligen består. Det är den enda rimliga utgångspunkten för en demokratisk debatt om Sveriges förhållande till andra länder.

Prot. 1987/88:114 Fru talman! Bristen på manuskript och mängden av lappar representerar = 4 maj 1988 möjligen det faktum att dagens talarordning är något svår att förstå. Jag utgår från att min placering på talarlistan betyder att jag bör tala om näringspolitik. Sverige och den väst Jag kommer inte att göra bara det. europeiska integra Jag vill som utgångspunkt ta Jörn Svenssons inlägg, som var en häftig kritik — ffOnen mot utrikesutskottets betänkande. Han betecknade det som snömos. Det gjorde han med utgångspunkt i en påstådd brist på pregnans i skrivningarna. Jag skulle vilja hävda precis motsatsen. De fyra partier som står bakom skrivningarna har med stor pregnans och stor noggrannhet häri formulerat den situation som i dag råder i politiskt hänseende såvitt gäller, som det står, Sverige och den västeuropeiska integrationen. Jag tar upp denna fråga först, därför att jag ser det som särskilt angeläget att göra det sedan jag lyssnat på Arne Gadd, som har givit sig till att här i talarstolen ge uttryck för en helt annan hållning i denna fråga än den som utrikesutskottets betänkande innehåller, särskilt i utrikespolitiskt hänseende. Det är allvarligt. Det är allvarligt när någon som är utskottsordförande i vår riksdag, och som företräder regeringspartiet, tolkar betänkandet på ett sätt som inte motsvarar dess innehåll. Det är dessutom särskilt allvarligt — det är kanske skälet till att jag finner anledning att ta upp denna fråga först — eftersom det i Anita Gradins utrikeshandelsdeklaration finns en tolkning av neutralitetens betydelse som inte stämmer med utrikesutskottets betänkande. Jag vill därför kraftigt understryka det som både Margaretha af Ugglas och Ingemar Eliasson sade, att det är riksdagen som formulerar politiken. Riksdagen har nu gjort det i ett mycket pregnant dokument. Det är en fullständigt självklar plikt för dem som företräder vårt land att informera sig om innehållet i detta betänkande och handla därefter. Låt mig sedan, innan jag hamnar i de näringsfrågor som jag borde tala om, få nämna något litet om behovet av information. Det är ett nyckelord i den debatt som har förekommit.

Det betyder alltså att EG ser det som sin främsta uppgift att klara sina egna problem. Det som därefter kan bli lösningar för EFTA:s anpassning till EG får andra prioritet. Detta ställer stora krav på de nationer inom EG som vill verka för den harmonisering som utrikesutskottet nu givit uttryck för i sitt betänkande. Det ställer stora krav vad avser att på ett tidigt stadium säkra information om vad som pågår inom EG-kommissionen och inom EG-organen när det gäller att genomarbeta den inre marknadens mål. Framför allt ställer det kanske stora krav då det gäller att informera svensk allmänhet, svenskt näringsliv och svenska opinionsbildare om innebörden av det pågående arbetet inom EG, så att en anpassning tidigt kan börja här. På det området är lagstiftningen ett av de främsta medlen för att genomföra den anpassning som kommer att bli nödvändig i takt med den ökade integrationen mellan Europas nationer. 61 Därvidlag har vi moderater i vår motion i anledning av propositionen i detta ärende pekat på de starka behov som finns av en tvåvägsinformationskanal då det gäller lagstiftningsarbetet. Den ena vägen är att det svenska lagstiftningsarbetet i så stor utsträckning som möjligt hela tiden skall anpassas till utvecklingen inom EG. Den andra vägen är att det i Sverige skall finnas rik tillgång till information om EG:s planering för lagstiftningen, som i många hänseenden kommer att påverka harmoniseringen, eftersom lagstiftningen i så stor utsträckning styr näringslivets verksamhet. Lagutskottet har i sitt yttrande till utrikesutskottet ställt upp på denna hållning, men har inte fullt ut velat gå moderaterna till mötes. Mitt inlägg här skall endast uppfattas som ett inlägg, där jag markerar den stora vikten av att lagstiftningsinformationen blir riklig och tvåvägsriktad. Jag vill emellertid särskilt i ett hänseende vända mig något åt höger och tala direkt till Anita Gradin. I den juridiska mekanism som fungerar inom EG spelar rättskipningen, tvistelösningen, en stor roll. EG har inom sig etablerat organ för att klara det. Kommissionen utför i många avseenden tvistelösningsarbete, därefter tar Europadomstolen över. Svagheten med EFTA organisationen är att den inte har något överstatligt organ och inget organ tillgängligt för att etablera tvistelösning vare sig mellan EFTA-länderna eller i händelse av en närmare integration i EG mellan EG-nationerna och medlemsnationerna i EFTA. Det är alltså angeläget att mycket snart börja tänka efter ordentligt hur det här problemet skall lösas i framtiden. Hur skall EFTA-nationerna kunna göra en tvistelösningsmekanism, en rättskipningsmekanism, som kan fungera i EFTA-länderna då det gäller att tillämpa de harmoniserade regler som är målet för all vår ansträngning härefter, tillgänglig för EG-nationerna? Jag tror det är viktigt att regeringen omgående påbörjar studier och framlägger förslag om lösningar av detta i och för sig mycket svåra problem. Till sist, fru talman, kommer jag till det som jag borde tala om, nämligen den avvikande mening som finns anmäld till näringsutskottets yttrande till utrikesutskottet och som i sin tur har föranlett en reservation från moderat håll till utrikesutskottets betänkande, nämligen frågan om kontrollen av utländska företagsförvärv i Sverige. Jag skall senare, i det som jag tror har avsetts vara en mer allmän handelspolitisk debatt, nämligen den som avser näringsutskottets betänkande nr 28, återkomma till begreppet ömsesidighet i internationell handel. Hela det förtroende som är nödvändigt nationer emellan för en framgångsrik internationell handel vilar på att nationerna förmår att visa varandra ett ömsesidigt förtroende. Man kan vidga begreppet inom vissa politikområden till att kalla det för politisk solidaritet nationer emellan. Vi har i Sverige en kontrollagstiftning som är ett utomordentligt markerande av att socialdemokratin saknar denna känsla för ömsesidighet i ansträngningarna att åstadkomma en frihandel, en harmonisering och en integration till Europa. Den svenska kontrollagstiftningen har fått ett innehåll som riksdagen har beslutat. I den sägs att de utländska företagsförvärv som önskas genomföras i Sverige skall godkännas i den mån de inte är i strid med starka svenska intressen. Men den socialdemokratiska regeringen har hittills visat långtgående exempel på att man använder denna lagstiftning för att avkräva utländska investerare politiska medgivanden. Det finns väl dokumenterade Prot. 1987/88:114 och öppna exempel på att industridepartementet framställt krav på åtagan 4 maj 1988 den utöver dem som investerarna är skyldiga att göra. Det är inte bara förnedrande att på det sättet kunna registrera att regeringen sätter sig över den av riksdagen givna lagstiftningen. Det är dessutom utomordentligt beklagligt att den socialdemokratiska regeringen, det socialdemokratiska partiet, på det här viset demonstrerar sin brist på känsla för den nödvändiga ömsesidigheten i den internationella handeln och dess politik.

Fru talman! Nic Grönvall har ännu en gång under sin tillvaro i kammaren lyckats uppträda som gossen Ruda, och det tycker jag alltid är stimulerande. Det är för övrigt en roll som passar honom. Vad han har lyckats med är att inte minst hjälpa mig i mina anspråkslösa strävanden att försöka få fram de verkliga skiljaktigheter och ståndpunkter som finns bakom de mera allmänt hållna harmoniseringsdeklarationerna. Nu är det ju litet av en kullerbytta att först betona hur eniga utrikesutskottets ledamöter är när de skriver under betänkandet och sedan låta det krypa fram att det finns stora skillnader, t.ex. när man säger att Arne Gadd och socialdemokratin vill kontrollera företagsamheten och utsätta den för förnedrande krav när den kommer utifrån. Man saknar t.o.m. känsla för ömsesidighet inom detta parti. Då kan man fråga sig hur de två borgerliga partierna som är mest EG-entusiastiska kan skriva sig samman i utrikesutskottet med ett parti som enligt dem saknar denna elementära känsla för ömsesidighet. Nåja, skämt åsido. Detta visar att det finns verkliga skillnader och att det finns verkliga problem som olika politiska krafter i landet faktiskt förhåller sig olika till. Då är det rimligare och ärligare att diskutera dessa problem. Detta är inte sagt som en förebråelse mot Nic Grönvall utan bara med utgångspunkt i vad som framgick av det han sade.
Fru talman! Jörn Svenssons förmåga att ta till sig tal är god, men den här gången slog den slint. Vad jag sade var att den socialdemokratiske ordföranden i finansutskottet inte hade läst utrikesutskottets betänkande och därför inte rätt kunde redovisa dess innehåll. Jag sade att det åligger honom såsom en framstående företrädare för den svenska riksdagen att tillämpa just formuleringarna i utrikesutskottets betänkande när det gäller att uttyda svensk politik såvitt gäller västeuropeisk integration. Ingen annan formulering gäller längre. Detta var vad jag sade. Att det sedan kallas för att uppträda som gossen Ruda, det tar jag upp som smicker.
Fru talman! Det var också avsett som smicker. Nic Grönvalls uttalanden och hans dispyter med socialdemokratin bekräftar bara precis vad jag hela tiden har framhållit. Nu har brottet i den stora enigheten mellan de fyra partierna gått ända därhän att en företrädare för moderata samlingspartiet beskyller finansutskottets ordförande för att inte ens ha läst utrikesutskottets 63 betänkande!

Fru talman! När man följer den svenska debatten om EG kan man ibland få ett intryck av att det är de ekonomiska frågorna som helt dominerar och att en eventuell anslutning till EG främst är en fråga för näringslivet. Visst är det väsentligt för det svenska näringslivet — och då inkluderar jag också den fackliga rörelsen — att få ett nära samarbete med den gemensamma marknad som upprättats inom EG. Men i första hand är Europafrågan en fråga för individen, för varje enskild svensk.

Man får då pröva sitt betyg på ett likvärdigt sätt med andra studenter som söker sig till samma universitet eller högskola. Man skall ha rätt att forska var man vill i Europa och delta i det mycket omfattande samarbete på forskningens område som bedrivs inom Västeuropa och där mycket stora resurser för närvarande satsas för att Västeuropa på centrala områden skall kunna konkurrera på samma nivå som Förenta Staterna, Japan och andra länder. Man skall ha rätt att praktisera och att söka praktiktjänst vid företag var som helst i Europa — ett svenskt, franskt, tyskt eller engelskt företag — och kunna få en sådan tjänst på sina meriter. I dag är det mycket svårt för svenskar att få tjänstgöra ens som praktikant under kortare tid på ett svenskt företag inom EG. Man skall ha rätt att söka och få arbete utan att behöva ha arbetstillstånd. De examina och de betyg man har från sin yrkesutbildning skall kunna jämföras med motsvarande betyg från andra länder. Man skall utan att diskrimineras kunna få det arbete man är berättigad till på basis av sina kunskaper och kvalifikationer, oberoende av vilken nation i Europa man råkar tillhöra. Man skall ha rätt att sätta upp en praktik, om man är läkare, tandläkare eller annan fri yrkesutövare, oberoende av i vilket land man vill verka. Man skall ha rätt att starta tillverkning, driva ett serviceföretag eller en industri. Man skall ha rätt att köpa hus eller sommarhus var man vill inom hela detta Europa, och man skall ha rätt att bosätta sig där som pensionär utan att behöva ha problem med att få sin pension sig tillsänd och utan att riskera en minskning av de pensioner man skulle ha rätt till om man var bosatt i sitt eget land. Allt detta utan att särbehandlas i förhållande till invånarna i det land i Europa där man verkar — det är vad det i grunden handlar om. Det handlar om individen och hans eller hennes möjligheter att få ett hemland i hela Europa. Man skall ha samma lön som de som redan bor i det land där man bosatt sig, man skall ha rätt till samma sjukvård, samma pension. Allt detta — Prot. 1987/88:114 håller på att skapas i Europa. Skall Sverige vara med eller skall vi stå utanför? 4 maj 1988 Det är vad Europafrågan handlar om på djupet. Man skall ha rätt att ta med sig sina pengar, sitt sparkapital, sin pensionsförsäkring. Man skall ha rätt att köpa försäkringar. Om man t.ex. tycker att en försäkring från ett engelskt företag skulle passa en bättre än vad Skandia, Trygg-Hansa eller Folksam kan prestera, då skall man ha rätt att teckna en sådan också. Man skall ha rätt att köpa obligationer och aktier och självfallet också rätt att köpa sin bostad. Samma rätt att vara med och utse fackliga och andra gemensamma förtroendemän är också, som jag ser det, ett viktigt mål för detta arbete. Fru talman! Jag är mot denna bakgrund mycket positiv till den ambitionsnivå, det mål för Sveriges Europapolitik som finns uttalat i det utskottsbetänkande vi nu behandlar. Där står klart utsagt att vad vi i Sverige vill uppnå med våra förhandlingar är att samma fördelar och åtaganden skall gälla för medborgare i Sverige som i EG:s medlemsländer. Målet är satt och klart uttalat.

Fru talman! Ingemar Eliasson underströk att Sveriges önskan att etablera ett närmare samarbete med Västeuropa inte hade sin udd riktad mot Östeuropa eller för den delen mot några andra länder eller kontinenter. Jag delar helt den uppfattningen. Jag gör det så mycket mera som jag är övertygad om att samarbetet inom EG inte heller har någon udd riktad mot Östeuropa. Det förhåller sig precis tvärtom, fru talman! I klar motsats till de svenska kommunisterna ser jag med stor förtröstan och inte så små förhoppningar på utvecklingen av ett allt närmare och mer omfattande samarbete mellan länderna i Östeuropa och länderna i Västeuropa, med Östeuropas samarbetsorganisation SEV och med den europeiska gemenskapen. Bakgrunden till dessa mina förhoppningar är inte minst de senaste årens utveckling i Sovjet och den inriktning som präglar generalsekreterare Gorbatjovs på reformer inriktade strävanden. Sovjet är visserligen en stark militärmakt, en supermakt, en makt med förmåga att krossa länder och kanske kontinenter. Men den ekonomiska basen för denna supermakt är svag, och det sammanhänger med många faktorer. Det har historiska skäl, det hänger samman med den stora andel av produktionen som går till rustningar, men främst, fru talman, beror det på detta ekonomiska system, på den socialistika centralismens och informationsmonopolets krav. De undergräver skaparkraft, initiativkraft och förmåga hos många i Sovjetsamhället. Jämför, fru talman, den explosion i tillgång till information som bl.a. datatekniken givit medborgarna i Västeuropa liksom i Förenta Staterna och Japan, i delar av Latinamerika och i Ostasien. Överallt där finns det mängder 65 med ungdomar som sitter och knäpper på sina dataapparater, får in och kan förmedla information. De har därigenom tillgång till kunskaper som ingen generation före dem har haft. Det finns ännu inte någon motsvarande utveckling i Östeuropa. Där är man alltjämt för orolig för att en sådan frihet skulle kunna bryta informationsmonopolet. Medborgarna där har t.o.m. alltjämt svårigheter att få tillgång till en stencilapparat. Men det intressanta och hoppingivande, fru talman, är att ledningen i Sovjetunionen uppenbarligen insett nödvändigheten av att få fart på landets ekonomi och att medlet är reformer och ökad öppenhet inom Sovjetunionen och avspänning och samarbete i Europa. Sovjet och övriga Östeuropa behöver av nödvändighet utveckla sitt ekonomiska samarbete med någon ekonomiskt högutvecklad del av världen, och samarbete med EG måste historiskt, politiskt och geografiskt framstå som det i särklass mest näraliggande. Preludierna till en sådan samarbetsouvertyr har redan spelats upp. Kontakterna mellan EG och SEV har fördjupats och sker på allt högre nivå, och det finns anledning att tro att ett avtal kommer att slutas kanske redan nästa år mellan SEV och EG. Det kan sedan i sin tur följas av bilaterala avtal mellan de olika länderna i Östeuropa och den europeiska gemenskapen. Jag är övertygad om att sådana avtal kommer att få mycket stor betydelse, inte bara för det ekonomiska utbytet utan också för de mänskliga relationerna och för förståelsen och freden i Europa. Varken SEV-länderna eller EG har i det här sammanhanget anmält behov av några neutrala medlare. Sverige är inte i det sammanhanget en nation som påskyndar eller underlättar en sådan utveckling. Vi är inte kallade. Samarbetet sker mellan parterna. När man kommer så långt som till avtal kommer man — på samma sätt som i andra liknande sammanhang — att i första hand prioritera sitt ömsesidiga samarbete. Man kommer att träffa överenskommelser som underlättar ekonomiskt och annat utbyte mellan SEV-länderna och den europeiska gemenskapen och inte att i första hand tänka på de länder som inte ingår i vare sig den ena eller andra gruppen. Betydelsen av detta för Sverige är ändå på kort sikt att också vi förhoppningsvis får vara med på ett hörn — via vårt frihandelsavtal med den europeiska gemenskapen och genom den metod som vi nu prövar, att i efterhand anpassa oss till de bestämmelser som EG inför och de avtal som EG träffar. Men det finns en uppenbar risk, fru talman, att vi ställs åsido i de avgörande förhandlingarna och besluten. I varje fall spelar vi inte den pådrivande roll som vore önskvärd för ett land som är så beroende av fred, stabila relationer och vetenskapligt utbyte i Europa som Sverige är, när det gäller en utveckling som också i hög grad berör vår säkerhet. Fru talman! Också i förhållande till vår övriga omvärld är det av stort värde att vi gradvis kan stärka vårt samarbete med den europeiska gemenskapen. Visst är det t.ex. för u-länderna intressant och värdefullt att veta hur Sverige ställer sig i olika frågor, i t.ex. de nu allt viktigare GATT-förhandlingarna. Men det är möjligt, t.o.m. troligt, att det för u-länder framstår som ännu mer betydelsefullt att veta hur länder som Belgien och Danmark ställer sig — de länderna har ju möjlighet att påverka hur EG i slutomgången skall ställa sig till u-ländernas önskemål. Det är naturligt och givet att EG:s ställningstagande i de frågor som det här gäller i GATT-förhandlingarna är oerhört mycket viktigare för u-länderna än det ställningstagande som Sverige kan göra. Också av detta skäl, men naturligtvis i första hand för vår egen skull, är det väsentligt att vi inte ger upp strävandena utan fortsätter att med kraft fullfölja ansträngningarna att ge Sverige ett inflytande inom den europeiska gemenskapen som svarar mot vårt redan stora och snabbt växande beroende av Europa. I dag, fru talman, råder ingen god balans i de avseendena. Fru talman! Våra förhandlingar med EG och våra förhandlingsförberedelser kommer att ske på olika plan och i olika kombinationer. Vi kommer att diskutera med EG bilateralt, och vi kommer att göra det efter samråd och i samråd med den nordiska kretsen och inte minst tillsammans med samtliga våra partner i EFTA. Jag vill gärna säga att jag välkomnar de arbetsgrupper och det sekretariat med Olof Allgårdh som chef som regeringen inrättat liksom det råd som regeringen tillsatt för diskussioner med näringslivet och de fackliga organisationerna. Jag delar den uppfattning som bl.a. Karin Söder har givit uttryck för, att också riksdagen måste ges ökade förutsättningar att nära följa och anföra synpunkter på Sveriges förhandlingsarbete med den europeiska gemenskapen. Utrikesnämnden och utrikesoch näringsutskotten har här sina givna och viktiga uppgifter. I utskottsutlåtandet understryks också den roll EFTA:s parlamentarikerdelegation kan spela på det här området. Som ledamot av den delegationen vill jag framhålla att regeringen enligt min uppfattning redan visat god vilja till information och samråd med EFTA-delegationen. Jag tolkar också det som Anita Gradin här nyss sade som en klar markering från hennes sida av att hon vill ytterligare utveckla detta samråd. Fru talman! I utrikeshandelsdeklarationen berörs också många andra områden än våra relationer till det västeuropeiska samarbetet. En väsentlig uppgift för Sverige är att verka för ett starkare GATT och ökad respekt för GATT-reglerna. Det bör, som jag ser det, innebära att vi bl.a. medverkar till att söka stärka GATT:s roll som skiljedomare i handelspolitiska dispyter mellan anslutna stater. Det måste innebära att vi uttalar vår vilja att låta sådana tvister avgöras genom förhandlingar i GATT och att vi är beredda att rätta oss efter resultaten av de beslut som GATT fattar. Vi måste, fru talman, inom GATT verka för en friare handel också med avseende på livsmedel och tekoprodukter. I sin handelspolitiska diskussion varnar utrikeshandelsministern för de tendenser som kan märkas till minskad respekt för de etablerade spelreglerna för den internationella handeln liksom för konsekvenserna av obalanserna i handeln mellan USA, EG och Japan. Jag delar uppfattningen att dessa tendenser är oroande. De ger oss, som också Anita Gradin framhåller, anledning att stärka EFTA och vidareutveckla samarbetet med EG. Vi bör till varje pris undvika att hamna i kläm mellan handelsblocken i möjliga handelskonflikter. Jag har redan nämnt att livsmedelsoch tekofrågor bör spela en stor roll i GATT-förhandlingarna. Ett krav är att man i första hand bör försöka få stopp för handel med livsmedelsöverskott till dumpade priser. Sådan handel bedrivs av EG och även av ett land som Sverige. Effekten blir att länder som har naturliga förutsättningar att producera rikligt med bra livsmedel inte kan få avsättning för produkterna till rimliga priser. Detta drabbar exempelvis Förenta Staterna, vilket för det landets del kanske har mindre betydelse, men det drabbar också — och det är, som jag ser det, av stor betydelse — ett land som Argentina. Detta land, som har ett stort betalningsunderskott, skulle ha goda förutsättningar att på kort tid få bort underskotten, om dess konkurrenskraftiga varor kunde säljas på en marknad som fungerade på samma sätt som den gör för industrivaror. Det här gäller också, fru talman, tekobranschen. I u-länder får denna bransch som första bransch förutsättningar till internationell konkurrenskraft. Men de starka, industrialiserade länderna har framtvingat särskilda restriktioner i vad gäller u-ländernas möjligheter att sälja sina produkter. Det har man gjort genom det s.k. multifiberavtalet. Det innebär att de fattiga länderna under utveckling frivilligt — som det står — skall tvingas begränsa sin export av tekovaror till de rika länderna. Sverige har aktivt medverkat till detta och fortsätter uppenbarligen att göra det. Jag tycker, fru talman, att det är en mycket mörk fläck i den svenska handelspolitiken. Det är också en ur alla synpunkter oklok politik. En fri handel med tekoprodukter skulle nämligen innebära att de svenska konsumenterna fick köpa varorna till lägre pris. En familj bestående av man, hustru och två barn skulle kunna göra en besparing på 1 500 kr. om året genom en fri handel med tekoprodukter. Det är ganska mycket pengar för en sådan familj. Att släppa handeln med tekoprodukter fri innebär inte heller att man skadar den svenska tekoindustrin. Den industrin konkurrerar i mycket liten utsträckning med de produkter som u-länderna kan tillverka och sälja. De som möjligen skulle lida skada eller få svårare konkurrensförhållanden vore de industrier i Spanien, Italien, Irland och i någon mån Finland som har nytta av de svenska skyddsbestämmelserna. Dessa utestänger den ännu bättre och billigare importen från de länder som i första hand skulle ha stor nytta av ökade exportinkomster genom att sälja till Sverige. Fru talman! Jag vill understryka att vi i Sverige har en tekoindustri som vi har rätt att vara stolta över. Den gör betydelsefulla insatser och svarar för en stor del av svensk export. Den präglas av skickliga företagsledare, skickliga marknadsförare och designer samt många kvalificerade yrkesarbetare med stort kunnande. Den har nått goda resultat, trots den förda tekopolitiken. | Tekopolitiken som den nu ser ut, med alla förhandlingar som förts och nya avtal som träffats, förblir en ful fläck i våra internationella handelsrelationer. Inte minst förblir den en mycket negativ faktor i våra relationer med | utvecklingsländerna. Jag kan här hänvisa till de mycket genomträngande och grundliga utredningar som Carl B. Hamilton har utfört. Låt mig vidare, fru talman, erinra utrikeshandelsministern, som inte kan följa debatten i dess helhet, vilket jag har stor förståelse för, om att hon vid konferensen i UNCTAD förra året uttalade att det var värdefullt att beräkna | kostnaderna för de handelspolitiska skyddsåtgärderna. Därmed kunde man få en bild av vad det faktiskt kostar att införa olika typer av handelshinder, t.ex. tullar. Det kostar pengar inte bara för de länder som därmed förhindras att sälja sina varor till exempelvis Sverige, utan det får också följder för de länder som inför bestämmelserna. Jag nämnde tidigare att en svensk familj Prot. 1987/88:114 kan förlora upp till I 500 kr. om året på grund av de svenska restriktionernai 4 maj 1988 fråga om import av tekoprodukter. Anita Gradin tyckte att det var utmärkt om kostnaderna för handelshindren kunde beräknas genom en undersök Sd den OS ning. Folkpartiet har tagit fasta på det uttalandet och sagt att vi i Sverige bör SIDEN SUUeSTaT tionen kostnadsberäkna verkningarna av våra handelshinder. Men på den punkten, fru talman, har inte den socialdemokratiska partigruppen velat gå oss till mötes. Jag beklagar detta liksom jag beklagar att socialdemokraterna därmed inte bara sviker oss och vad vi tycker är viktigt utan också sviker sin egen utrikeshandelsminister i det som hon i internationella sammanhang har framfört som önskvärt och lämpligt. Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till de reservationer som har avgetts av folkpartiet.

Fru talman! Hadar Cars är Europaidealist, vilket jag respekterar honom för. Handlade det bara om de ting han talade om i början av sitt anförande, dvs. att göra förhållandena mellan medborgare i olika länder litet friare och mänskligare, skulle säkert ingen invända mot det. Men Hadar Cars må också förstå att man inte utan att förfalla till naivitet kan bortse från de maktpolitiska komplikationer som EG-länderna representerar och som vi naturligtvis måste ta hänsyn till, när vi i det neutrala Sverige bestämmer vår framtida position och vårt samarbete med EG. EG handlar framför allt inte om individer. De är många gånger likgiltiga i EG-länderna. De 15 miljoner arbetslösa människorna är det i stort sett ingen som bryr sig om. De nedtrampade invandrarna bryr man sig inte heller om. Det är en social skamfläck som därvidlag vidlåder EG-länderna. EG-länderna för också en maktpolitik för vars påtryckningar vi skall akta oss. Det är Frankrike, det stora EG-landet, som levererar raketer och missiler till kriget i Irak att användas mot iranierna och mot civilpersoner i Teheran. Det är NATO-vapen från EG-länderna som det självständiga Angolas armé möter, när man försöker värja sitt lands oberoende mot de sydafrikanska legoknektarna. Det är de stora EG-länderna som framför allt förhindrar en effektiv bojkott mot Sydafrika, därför att de i hemlighet eller öppet samarbetar med eller understöder apartheidregimen. När USA sänder sin bombflotta att bomba Libyens huvudstad helt oprovocerat, då är det EG-länder som står till tjänst med flygfält och bensinpåfyllnad. Och när det skall skickas missiler till Khomeiny för att han skall kunna svara på Iraks bombardemang är det också ett EG-land som står till tjänst som mellanstation. Jag har bara med dessa detaljer velat antyda att den maktpolitiska situationen nog är något mera cynisk, dvs. något mera rått verklighetsbetonad, än vad Hadar Cars i sin i och för sig beundransvärda idealism tycks vilja inse.

Fru talman! Det är uppenbart var i Jörn Svenssons idévärld de onda krafterna har sin hemort. Jag tror att det också är uppenbart för alla i 69 kammaren hur konservativa och efter sin tid de svenska kommunisterna är i Europafrågan liksom i så många andra avseenden,

Fru talman! Nej, Hadar Cars, de onda krafterna finns inte bara inom EG eller i USA. Vi svenska kommunister vet mycket väl att det finns onda krafter, som vi många gånger har haft anledning att bekämpa och kritisera, också i Östeuropa. De manifesterar sig i dag i Polen, i nedtryckandet av den fackliga opinionen där. Det är inte det saken gäller. Men vi diskuterar ju inte att vi gentemot de östeuropeiska länderna skall inträda i någon sådan grad av politisk och ekonomisk-politisk harmonisering som vi i dag talar om i förhållande till västmakterna. Det är därför jag tar fram de här maktpolitiska komplikationerna, det är därför jag pekar på den trista och tragiska roll som de i många avseenden högt civiliserade västländerna har kommit att spela i världens maktspel och vilka krafter de där understöder och representerar. Jag vill bara hävda inför Hadar Cars att det för ett neutralt land som Sverige, som är fredssträvande, ändå innebär en stor komplikation att binda upp sig t.ex. i lagstiftning på olika ekonomiskpolitiska områden med en grupp länder som företräder denna tradition och, om vi så får säga, kolonialistiska maktpolitik. Det är inte vi vpk-are som är efter vår tid, utan de är efter sin tid som tror att en regionalisering av handeln är den väg som man skall gå, när det i verkligheten är den vidare internationaliseringen, som icke låter sig bindas upp vid enstaka grupper av länder, som är den verkliga framtiden. Det är det fria och jämlika utbytet mellan alla nationer och en ny ekonomisk världsordning, ett nytt ekonomiskt förhållande mellan världens olika delar, som är framtiden. Regionalismen, kolonialismen och protektionismen, sådan som EG företräder den gentemot den övriga delen av världen, representerar det föråldrade.

Fru talman! Om jag var beredd att diskutera på samma nivå som Jörn Svensson, skulle jag kunna hänvisa till den sovjetiska ockupationen av Afghanistan. Jag kunde också redogöra för den roll som den europeiska gemenskapen och Västeuropa spelar för handelsutbytet i världen; det är nämligen den ländergrupp som har den i särklass mest omfattande handeln med fattiga länder. Jag skulle kunna redogöra för betydelsen av den europeiska gemenskapens samarbete med Loméstaterna, alltså de fattiga länderna i Afrika, delar av Asien och Latinamerika. Men jag nöjer mig med att konstatera att mitt perspektiv, som utgår från en stor och stark tilltro till demokratins sprängkraft och till viljan hos demokratiska människor att förändra samhället i allt bättre riktning, inte delas av Jörn Svensson. Vi skiljer oss alltså i centrala avseenden åt. Fru talman! Efter detta är det väl inte mycket mera för mig att tillägga.

Fru talman! Det finns måhända en del som tror att decentralistisk politik, 4 maj 1988 som centern står för, är isolationistisk politik. Jag vill inleda detta anförande med att i så fall befria vederbörande från den villfarelsen. En decentraliserad demokrati innebär att beslut skall fattas av dem det berör och på så låg nivå som möjligt: — Familjen bör besluta om barnomsorgen. - Kommunen skall bestämma om fördelningen mellan ålderdomshem och annan åldringsvård. —- Nationen skall besluta om skatten på inkomster och konsumtion, om miljöavgifter och normer för miljöpolitiken, om näringspolitikens inriktning och utrikeshandelns former. För att bevara en nationell beslutanderätt krävs också nationell självständighet. Detta förutsätter en bestämning av vår nations förhållande till omvärlden — vi måste bedriva en egen utrikespolitik. Karin Söder har tidigare i debatten berört detta. Världen växer i dag ihop. Ökad kunskap, forskning och utveckling, förbättrade kommunikationer och ökad handel men även förvärrade internationella miljöproblem ökar vårt internationella beroende. Inom miljöområdet märker vi hur det internationella arbetet börjar ta fart, och det är nödvändigt. På dessa och flera områden måste beslut fattas som angår inte endast Sverige utan även Norden, Västeuropa, Europa och hela världen. Sverige är ju en del av Europa; såvitt jag vet har det alltid tillhört Europa. Av en del inlägg i debatten om Sveriges integration i Europa får jag det intrycket att debattörerna tycks tro att Sverige inte i dag tillhör Europa, utan att vi nu skall ansöka om inträdesbiljett. Vad det handlar om är bara att Sverige på olika områden skall förbättra sitt samarbete med den övriga delen av Europa. Vi tillhör den europeiska kulturen sedan tidigare. I grunden har centerpartiet en positiv syn på EG-samarbetet, men vi får inte avhända oss beslutanderätten över viktiga politiska områden. Ett medlemskap i EG är t.ex. oförenligt med vår neutralitetspolitik, en del av vår självständigt beslutade utrikespolitik osv. Sverige är som bekant ett litet land med en högt specialiserad produktion och med ett mycket starkt importoch exportberoende på flera varuområden. En öppen internationell handel är ett avgörande villkor för ett land med dessa förutsättningar. Ett stort antal människor i vårt land är sysselsatta i företag med huvudsaklig avsättning av produkter utanför landets gränser. Främst handlar det om Europa och länder inom såväl EFTA som EG-området. För dessa, liksom för de industriföretag som behöver importera komponenter för sin tillverkning, spelar utformningen av vår Europapolitik och handel en viktig roll. En öppen och fri handel är bara ett av flera medel för att uppnå ett fungerande samhälle. Frihandel får alltså inte vara ett måli sig. Då frihandeln kommer i konflikt med andra mål blir det nödvändigt med modifieringar. Debatten om frihandel får inte gälla ytterligheterna: total protektionism eller I EG-kommissionens handlingsplan, den s.k. vitboken, kommer man nu att ställa nya krav på vårt land. Men det får inte innebära att vi villkorslöst går in i ett fördjupat samarbete med EG. Jag vill säga detta, därför att det i debatten ibland hörs övertoner om Sveriges hållning till EG och svenskt deltagande i Västeuropas ekonomiska liv. Det är här i riksdagen som ramarna och villkoren skall slås fast; detta får inte överlåtas till några enstaka personer eller industriföreträdare. Sverige skall självfallet pröva de olika förslag till harmonisering av lagar och förordningar som ett fördjupat EG-samarbete kräver. Men — och det är viktigt att säga — den prövningen får inte innebära att vi ger avkall på viktiga miljö-, hälsoeller regionalpolitiska ambitioner. Lord Cockfield från EG-kommissionen uttalade i fjol i en intervju i Veckans Affärer, med adress till Sverige: ”Till slut måste ni bestämma er för om miljöoch hälsokraven har överhöghet över de ekonomiska och industriella kraven.” Yttrandet fälldes som ett svar på frågan om Sverige måste göra avkall på sådana krav för att få nytta av integrationsoch harmoniseringsprocessen inom EG. Vii centern är för vår del beredda att ge beskedet till lorden och andra här hemma i Sverige som har liknande uppfattning att vi inte vill göra avkall på viktiga miljökrav enbart för att vinna kortsiktiga ekonomiska fördelar. Det är fel att — som en del gör — sätta upp ett motsatsförhållande mellan dels viktiga miljökrav, dels angeläget industriellt och ekonomiskt samarbete. Ekonomi och ekologi ställs tyvärr ofta mot varandra. Men för en stat som Sverige måste det vara självklart att betona att ekonomi och miljö kan och måste förenas. Jag skall ta några exempel. Värdet av svensk skogsexport uppgår till drygt 50 miljarder kronor årligen. Om vi av kortsiktiga ekonomiska skäl skulle tillåta en fortsatt miljöförstöring genom försurande utsläpp, vore det till skada för miljön. Det skulle också långsiktigt skada svensk ekonomi. När vi driver miljöfrågorna gör vi det således inte enbart för att åstadkomma ren luft och bra vatten och för att bevara en levande natur, utan vi gör det också utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Fru talman! Den dominerande debatten om Sverige och EG har handlat om det svenska näringslivets framtida förutsättningar att hävda sig i Västeuropa, och det är ganska naturligt. Förverkligandet av den inre marknaden innebär klart bättre möjligheter för industriföretagen inom EG att förstärka sin konkurrenskraft. Därför finns det skäl för att även vi här i vårt land analyserar den svenska industrins öjligheter med utgångspunkt i utvecklingen inom EG. Särskilt viktigt är det att analysera de små och medelstora företagens situation. Dessa företag saknar normalt möjlighet att arbeta sig in på utlandsmarknaden genom etablering av dotterbolag. De har också små förutsättningar att i olika länder anpassa sin produktion till gällande bestämmelser. De små och medelstora företagen är i större utsträckning än storföretagen beroende av de överenskommelser som Sverige kan, och måste, träffa med EG. Därför är det viktigt, fru talman, att vi får en analys av småföretagens situation i ett mer integrerat Västeuropa. Samtidigt som jag med tillfredsställelse kan konstatera att man i utrikesut skottet har nått stor enighet om inriktningen av det fortsatta EG-samarbetet Prot. 1987/88:114 kan övertoner noteras i den allmänna debatten. Det har också märkts i 4 maj 1988 debatten här i dag. Från näringslivshåll målas ibland ett fullständigt medlemskap upp som en förutsättning för fortsatt framgång för svensk industri. Det är värt att påpeka att svenska företag — såsom Volvo, Saab, Electrolux, Ericsson m.fl. — har skaffat sig framskjutna internationella ställningar utan medlemskap på senare tid inom ramen för frihandelsavtalet. Det torde vara svårt att peka på något land av Sveriges storlek inom EG som har en motsvarande industriell utveckling. Det gäller de senaste åren och fram till nu — och alltså utan svenskt medlemskap. Det torde vara möjligt också i framtiden. Under det senaste året har internationaliseringen av svenskt näringsliv ökat högst markant. Det kommer stegvis att förändra villkoren för den svenska industrin, för svensk sysselsättning och för de många anställda inom svensk industri. Flera av de svenska industriföretagen har förvärvat företag, helt eller delvis, i andra länder. Den verksamheten har varit ganska omfattande, men inte alltid så uppmärksammad här hemma i Sverige. Fusionen mellan Asea och Brown Boveri är en av de mest uppmärksammade affärerna. Utomlands har de svenska företagsförvärven skapat stor uppmärksamhet och de har döpts till ”en ny vikinginvasion”. Utöver fusionen mellan Asea och Brown Boveri kan nämnas t.ex. Sandviks förvärv av företag i Danmark och England, Volvos förvärv av Leyland Bus i England och SCA:s förvärv av Peaudouce i Frankrike. Beroendet av industriintressen i andra delar av Europa kan självfallet komma att påverka svensk industri och vitala svenska intressen. Ökad internationalisering av den svenska industrin kan visserligen ge tillgång till nya marknader, men kanske till priset av ökad sårbarhet för vissa regioner. Nya maktgrupper, nya maktsfärer kan komma att utöva påverkan på svensk industris utveckling. Det kan i sin tur också ge negativa konsekvenser för redan utsatta regioner i vårt land. I näringsutskottets yttrande över regeringens EG-proposition har detta berörts. Den internationella maktoch ägarkoncentrationen har också en motsvarighet på nationell nivå. Under den gångna vintern har ju företag köpt varandra som aldrig förr här hemma i Sverige. Det kan inte sägas vara ett uttryck för en demokratisering av näringslivet. Ett fåtal personer blir allt rikare och mäktigare. Finansmannen Erik Pensers senaste affär med statliga PK-banken illustrerar på nytt den socialdemokratiska regeringens beredvillighet att medverka i denna maktkoncentration. Jag tycker att detta är viktigt, och jag har velat säga det här därför att de som med största iver vill öka internationaliseringen inom svenskt näringsliv inte alltid beaktar medaljens baksida. Det fackliga arbetet inom de internationella företagen kan också försvåras, och det är allvarligt ur inflytandesynpunkt. Ju större den internationella ekonomiska integrationen blir, desto viktigare blir det enligt min mening att skapa gynnsammare villkor för de små och medelstora företagen i vårt land och för vår nationella politik. Småföretagen måste främjas i förhållande till de stora företagen. Ett nätverk av småföretag behövs över hela landet. 73 Likaså behöver Sverige föra en aktiv regionalpolitik för att inte koncentrationen i samhälle och näringsliv skall öka till följd av integrationsprocessen. Den svenska utgångspunkten måste vara att avkall inte skall göras på rätten att göra insatser för regional balans genom infrastrukturella satsningar, stöd till företagsetablering och utveckling samt reducering av ogynnsamma avståndskostnader eller genom att slå vakt om det norrländska jordbruket — en fråga som har diskuterats tidigare i denna debatt. De nordiska länderna har en samstämmig principiell uppfattning om att sådana insatser är nödvändiga och att de inte skall uppfattas som konkurrenssnedvridande. En nordisk samverkan på detta plan är därför naturlig. Avslutningsvis, fru talman! Att satsa på utbildning som en investering för framtiden är centerpartiets linje. Att vara i främsta ledet innebär att man måste satsa hårt på forskning, teknisk utveckling och kvalificerad utbildning —- inte minst inom viktiga och intressanta framtidsområden. Kompetensutvecklingen skall gälla hela Sverige. För att Sverige inte skall bli ett andrahandsland måste vi satsa mer än andra på kunskap och kompetens, som gör det attraktivt för företag att verka här. Att döma av statsrådet Gradins deklaration tidigare i dag förstår jag att hon har exakt samma uppfattning. På forskningsområdet måste Sverige prioritera områden där Sverige ligger väl framme i fråga om kunskaper och kapacitet för industriell utveckling. Sådana områden är bl.a. data, elektronik, telekommunikation, miljöteknik, hushållning och teknik för förnyelsebar energi. Utgångspunkten för Sveriges agerande måste vara att vi, också inom landet, för en sådan politik att vi förblir intressanta och en viktig partner för EG. Det gäller att ta vara på fördelen med att vara ett litet land med högt tekniskt kunnande, bra utbildning och en mångsidig produktion i ett vitt förgrenat näringsliv. Fru talman! Jag yrkar bifall till den reservation som centern har undertecknat.